Fru talman! Jag har någon gång elakt sagt om försvarsministern att han först har bestämt sig för hur han vill ha det, därefter tiger och sedan röstar i förvissning om att det finns en om än aldrig så bräcklig majoritet i riksdagen. Det senaste inlägget bekräftar min misstro om detta. Varför gav försvarsministern inget svar på någon av de frågor som har ställts när han höll sitt till längden väl tilltagna anförande? Jag skulle gärna vilja säga någonting varom vi är ense — som en vänlighet till försvarsministern. Det är alldeles rätt — och därom är vi ense — att det är lika aktuellt nu som för ett år sedan med ett tidigarelagt beslut. Låt mig bara uttrycka det på mitt eget sätt: Det är lika befängt nu som då. Det finns ingen saklig grund att göra det nu, och förvarsministern har inte ens ansträngt sig att försvara åtgärden.

Om detta ställde jag en fråga i mitt första anförande: Är försvarsministern beredd att svara på om detta är försvarsministerns handlingslinje eller inte? Försvarsministern har ett annat sätt att läsa av tilltron till den politik han är ansvarig för, nämligen i den reaktion från befälskåren som kan avläsas — inte främst i de nedläggningshotade förbanden, utan i förbanden över huvud taget —- i form av avgångar i mycket stor omfattning. De beror just på avsaknaden av tilltro till den försvarspolitik som försvarsministern är ansvarig för. Har försvarsministern funderat över de signaler som kommer från Sverige, från dem som är närmast ansvariga för vårt försvar, nämligen den befälskår som utbildar våra värnpliktiga? Är deras reaktion värd någonting? Har försvarsministern lyssnat någonting? Jag tillvitade Roland Brännström för en stund sedan att han inte varit en särskilt god lyssnare i utskottet. Kommer det inga signaler till försvarsdepartementet? Har ni slutna rum som är näst intill ogenomträngliga för signaler från den omvärld i vilken vi lever? Har försvarsministern någonting att säga om avgångarna? Varför tror försvarsministern att de händer? Är det tilltro eller är det avsaknad av tilltro till försvarsministerns politik?

Fru talman! När Roland Brännström var i talarstolen litet tidigare hade han full förståelse för det logiska i att ha fattat beslutet i annan ordning. Försvarsministern nämner däremot inte med ett ord att det kunde ha varit så. Han ser det som någonting helt självklart att bara tuta och köra. Långbänkar och beslutsvånda är någonting som han hatar. Socialdemokraterna är beredda att ta ansvaret, som han säger. Ja visst, det är väl alla regeringar beredda att göra förr eller senare. Men låt oss gå tillbaka och se vad som hände i fredags. Då fattade riksdagen beslut om kommunalisering av lärarna. Den uppgörelsen stod också socialdemokraterna och vpk bakom. I fredags var det ganska stora demonstrationer här utanför och många protester. Inför det beslut vi skall fatta i dag har det också varit stora protester. Man har samlat in hundratusentals namnunderskrifter. Vi har haft många uppvaktningar i denna fråga. Det finns väldigt delade meningar om detta också inom militären. Man kan ställa sig frågan: Varför hamnar just dessa partier, som säger sig stå så nära medborgarna, så i otakt med opinionen? Man kunde elakt säga att kanske också dessa partier har behov av litet glasnost och perestrojka. Vi har haft tidigare debatter med försvarsministern, senast i oktober, och då behandlades också dessa frågor. De blir ganska uttjatade, för det blir ungefär samma argument varje gång. Men man måste upprepa dem för det är tydligt att försvarsministern inte på något sätt vill sätta sig in i djupet hur man känner det ute i de delar av landet som drabbas av nedläggningar. Han har ingen som helst känsla för landskapsregementena, för frivilligrörelsen och för dem som har engagerat sig i dessa för landet så viktiga frågor. Jag beklagar, fru talman, att försvarsministern så till den befängda grad inte är alls intresserad av dessa frågor.

Fru talman! Vi skall som politiker fatta beslut, men vi måste som försvarspolitiker också ta till oss synpunkter som kommer från dem som har det operativa ansvaret. När det gäller att fatta beslut nu har överbefälhavaren och chefen för armén varit mycket klara och sagt att vi måste fatta beslut nu. Det har också regeringen ställt upp på. Regeringen inser att vi inte kan ha det som nu med en armé i obalans. Men regeringen har inte tagit till sig synpunkterna när det gäller hur de resurser vi har skall användas och hur stora de behöver vara. Det är felet med försvarsministerns förslag. Man får en organisation som inte känns riktig för dem som skall verka i den. Detta har bäring på personalen. Folkpartiet anser att om man inte når fram till de mål som de som har det operativa ansvaret anser vara riktiga, då kan man inte få en tilltro i organisationen till det som blir resultatet. Därför är det olyckligt att man inte gått hela vägen utan bara en bit.

Fru talman! Till Arne Andersson i Ljung skulle jag vilja säga följande. Jag är övertygad om att jag reser ute i landet minst lika mycket som Arne Andersson. Jag är också övertygad om att jag träffar minst lika mycket företrädare för olika myndigheter, för förbanden och för de värnpliktiga som Arne Andersson. Men mina intryck från möten och besök på resor är något mer nyanserade än Arne Anderssons tydligen är. Jag har också mött företrädare på olika ställen som tycker det är oerhört viktigt att vi fattar beslut nu, att vi genomför de förslag som riksdagen har att ta ställning till. När jag gör en sammanvägning, Arne Andersson, sker det av positiva och negativa synpunkter. Då har jag kommit fram till denna ståndpunkt. Jag har redovisat den på många olika ställen och vid skilda tillfällen här i kammaren. Jag beklagar att Arne Andersson inte har varit tillräckligt observant på den punkten. Det kanske beror på att jag är närvarande i denna kammare vid tillfällen då inte Arne Andersson är närvarande. Till Kerstin Ekman vill jag säga att den beskrivning hon gör är alldeles riktig. Men hon har undvikit en fråga som inte varit så framträdande. Det fanns ett förslag från myndigheterna att för vissa grupper skära ner utbildningstiden till två och en halv månad. Jag reagerade omedelbart när det förslaget lämnades, och det visade sig att många tyckte att det var för kort utbildningstid och att differenserna i värnpliktssystemet skulle bli för stora. Det jag själv tog mest hänsyn till var att jag inte trodde det skulle ge tillräckligt bra utbildade soldater. På den punkten fick jag stöd av värnpliktsorganisationerna som inte trodde på den korta utbildningen. När mina tankar och överväganden presenterades här i riksdagen delades de av det stora flertalet. Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors kan jag slutligen säga följande. Det är naturligtvis mycket bekvämt att säga att vi inte skall fatta några beslut nu, att vi inte skall lägga ned några landskapsregementen. Det är bekvämt att inför de anställda vid de utpekade platserna kunna säga: Det är de otäcka socialdemokraterna som vill er allt detta onda — vi i centern stöder er. Men jag vet, fru talman, att även inom centern finns de som säger att vi måste göra någonting åt arméns uppbyggnad. Det är mycket behagligt att kunna luta sig tillbaka och säga till sig själv att man inte vill göra det. Man vet ju att socialdemokraterna får ta på sig detta hantverk. Då får man själv en politiskt behaglig situation. Jag beklagar detta handlingsmönster.

Fru talman! Jag vill inte diskutera med försvarsministern om vem som reser mest i landet. Jag kan mycket väl tänka mig att det är han som gör det. Om nu försvarsministern under de många och intensiva resorna har fått intryck som har tagit form i det här förslaget till riksdagen, måste jag säga att det var en alldeles osedvanlig otur att inte någon av de där rösterna kom till tals i utskottet. Inte någon vpk-are eller socialdemokrat i denna kammare kan rimligen vitsorda att någon annan än de som i ett eller annat avseende bär ansvar för propositionen har försvarat densamma. Det var otur, försvarsministern! Jag är osäker på om försvarsministern har fått de signaler som det nu är fråga om. Däremot kan jag förstå att han från rent mänskliga utgångspunkter försvarar sig, även om han har råkat få en dålig proposition åt oss. Det hade varit bättre att korrigera än att försvara en dålig eller omöjlig sak. Till sist, fru talman, några ord om någonting som försvarsministern sade alldeles nyss. Det krävs mycket pengar, om vi vill bibehålla den här organisationen, men det krävs mycket pengar, även om vi inte skall bibehålla organisationen. Då är att märka att jag inte har uppträtt som försvarare av den organisation som vi har. Men jag har uppträtt som försvarare av inställningen att den organisation som vi har skall värderas med hänsyn till den säkerhetspolitiska analysen och med tanke på krigsorganisationen, innan vi börjar härja på försvarsministerns totalt hutlösa och vettlösa sätt. Försvarsministern sade vidare att ingen har varit beredd att satsa pengar. Försvarsministern nämnde 2 miljarder kronor, men det fattas kanske mer. Försvarsministern kommer kanske även fortsättningsvis — rimligen kommer han inte att fortsätta — att använda den metod som brukades när vi tog ställning till FU 88, dvs. det förslag som nu diskuteras. Det lades ett sådant ”kyskhetsbälte” på detta förslag att det inte fick diskuteras utanför en given ekonomisk ram. Då är det alldeles uppenbart att inga pengar rinner i väg. Då ställs man inte inför någon valsituation. Försvarsministern bad helt nesligt kommittén om att på sin höjd dela ansvaret för ett förslag av den här typen. Kommittén hade inte mera spelutrymme än att flytta försvarsministerns tankegångar om den framtida organisationen framåt. Det var bra litet som man bad om, och då blev det som det blev. Men det hade ingenting att göra med partiernas vilja att satsa pengar för att få ett starkare försvar. Försvarsministern har fått svar från de anställda inom försvaret om tilltron till den politik som han bedriver, och det tycker jag gör det hela entydigt. Det hjälper inte med allt resande, det gäller också att lyssna och förstå vad folk vill.

Fru talman! Jag vet inte om jag har fattat rätt, men jag tyckte att försvarsministern påstod att jag hade låtit bli att tala om den kortare utbildningstiden. Jag hoppas att det inte undgick försvarsministern att jag hade med den saken i mitt anförande. Vi anser alltså att man bör ge fackmännen möjlighet att pröva denna utbildningstid inom ramen för S-månadersutbildningen. Enligt vår åsikt är det fackmännen som kan avgöra om man når det uppsatta utbildningsmålet. Försvarsministern menar tydligen att man på politisk väg kan bestämma om utbildningsresultatet uppnås, men jag tycker att den tanken är mycket underlig. Någonting annat måste ligga i botten när man säger att man inte vill acceptera en 2,5-månadersutbildning. Förlängningen till 5 månader kostar ju en halv miljard kronor, och det är pengar som vi kanske behöver till någonting annat. Det kan t.ex. gälla att snabbare skaffa skyddsvästar åt de svenska soldaterna. En sådan sak måste, enligt min mening, tas med i beräkningen. Det får inte vara så, att man på grund av någon helig princip beträffande antalet månader för värnplikten inte skall kunna pröva 2,5-månadersutbildningen. När det gäller differentieringen har vi varit positiva till att man skulle kunna differentiera uppåt på så sätt att våra mest påkostade förband, brigadförbanden, skulle kunna få en längre utbildning. Beträffande dessa sägs det ju att 7,5 månader är en för kort tid. Menar fackmännen att denna tid är för kort, skall vi politiker lyssna och ordna så, att det blir en längre utbildningstid.
Fru talman! Försvarsministern sade inte så mycket till mig i sin andra replik, men han sade i alla fall att det är bekvämt att luta sig tillbaka och inte ta ansvar. Han menade att vi inte gör det inom oppositionen. Jag tycker att det inte är litet fräckt av försvarsministern att insinuera detta. Centerpartiet brukar ta ansvar i många situationer, där centerpartiet anser att det har samma syn som socialdemokraterna. Men i denna fråga har det inte funnits någon samsyn. Visst finns det centerpartister som vill ha ändring i strukturen och därmed spara pengar, men några sådana personer har i varje fall inte jag träffat. Det är möjligt att försvarsministern under sina resor i landet har talat med sådana personer. Men jag har som sagt inte gjort det. Jag vill på nytt ta upp kostnadsberäkningarna och de 4,3 miljarder kronor som man räknar med att kunna spara på 20 år, om förslaget går igenom. Dessa beräkningar har ju gjorts av samma personer som misstros i alla andra avseenden när det gäller planeringssystem och beräkningar inom försvaret. Men i detta skede tror försvarsministern blint på dessa personer. Han menar att det kommer att stämma till hundra procent. Vi vet ju, och det säger ju också överbefälhavaren, att det blir fördyringar och att det blir svårt att göra beräkningar. Jag såg i en artikel i en tidning för inte så länge sedan att överbefälhavaren beskrev kostnadsbilden och priskompensationssystemet. Det är inte alls säkert att det blir de önskade besparingarna. Som jag nämnde tidigare beräknar man att 120 milj.kr. per år skall kunna sparas på de tre landskapsregementena. Därutöver tillkommer en mängd kostnader som belastar minussidan. Jag menar därför att det inte alls förhåller sig så som försvarsministern påstår, nämligen att det rör sig om stora kostnadsbesparingar och att vi kommer att få en mycket bättre kvalitet genom att sänka kvantiteten. Det är inte riktigt sant. Till sist vill jag, fru talman, slå fast att det är just strukturen inom arméns krigsorganisation som har en avgörande betydelse när det gäller kostnadsbilden. Därför hade det varit bra, om vi samtidigt hade kunnat fatta beslut om krigsoch grundorganisationen. Vilka brigader vi har och vad de innehåller har mycket stor betydelse med avseende på kostnadsbilden. Jag hoppas att försvarsministern håller med mig på den punkten.

Fru talman! Jag vet inte hur ni andra känner det, men jag tycker att det finns ett moraliskt problem som sammanhänger med att man sitter i det här huset. Vi sitter i olika utskott, och det är på något sätt som 16 olika tårtbitar. Vi kan vår bit mycket väl, men vet litet om de andra. Frågan blir då: Är det några som har överblick över alltihop? Är det balans i det som vi håller på med? Jag sitter i försvarsutskottet och kan väl en-del om det som hör dit, men jag lyssnar ändå på vad andra säger i debatten. Jag har då fått klara indikationer på att man menar att skattetrycket i Sverige är för högt och att det bör sänkas. Emfasen är olika stark, men grundtanken är att skattetrycket om möjligt bör sänkas. Många säger också att den offentliga sektorn är i obalans. Äldreomsorgen, sjukvården och barnomsorgen klarar inte sina uppgifter, och detta går ut över enskilda människor. Jag är glad över att jag sitter i försvarsutskottet och inte i socialutskottet med sina mycket större problem. Äldreomsorgen är naturligtvis ett större problem än försvaret. Men försvaret är också en del av den offentliga sektorn, och det är obalans i försvaret också, allvarliga obalanser. Tyvärr får vi inte tala om det här. Jag skall emellertid, fru talman, ge två exempel. Jag säger det här därför att jag är riksdagsledamot, för det är möjligt att det här ligger på gränsen så att säga. Jag besökte för en tid sedan K 4 i Arvidsjaur. Dit kommer mycket motiverade värnpliktiga. De är mycket duktiga. Regementschefen sade till mig att han hade ett moraliskt problem. Han sade att han utbildade pojkarna och att de har lärt sig mycket när det gäller att ligga ute under nätterna. De har utrustning. Men regementschefen menade att det skulle vara svårt att tala om för pojkarna att de har utrustningen för närvarande i grundutbildningen men att det inte finns sovsäckar, inte Primuskök eller motsvarigheten i mobiliseringsförråden. Delvis finns det materiel i Milo Ö. Men krigsorganisationen och de här bataljonerna har inte den utrustningen. Vid mobilisering kommer pojkarna att märka hur det ligger till, men märker de det redan nu? Ett annat exempel: Vi har i många sammanhang talat om att en av de stora bristerna är bristen på sjukvårdshelikoptrar i övre Norrland. Vi vet efter studier redan under 1970-talet att försvaret där uppe vid krigsfall förmodligen kommer att klappa ihop på grund av dålig transportkapacitet. Inte ens det tjugotal helikoptrar som vi har finns organiserade i det antal kompanier som det skall vara. Det är ett kompani för litet. Varför det då? Jo, inte ens här har man kunnat skaffa fordon och radioapparater. Sedan kan en vän av ordning säga: Hur fördelar man då fordonen? Det är både fredssamhällets fordon och standardfordon. Man måste alltså vakantsätta ett kompani, därför att det inte finns sådana här saker. Jag skulle kunna ta en mängd andra exempel. Det finns alltså en mycket stor obalans i organisationen mellan numerär och kvalitet. Därför är det nödvändigt att fatta beslut om strukturomvandlingar inom armén. I våras beslöt vi alltså att ta bort åtta brigader. I och för sig kan vän av ordning säga att riksdagen redan har fattat beslut. Jag skall inte dra upp någon debatt om detta, men jag hoppas att det hela genomförs den här gången. Det andra skulle då vara att differentiera värnpliktstiderna för att spara pengar. Det tredje skulle vara en minskning av fredsorganisationen. Folkpartiet har inte kritiserat regeringen för vad försvarsministern gör, dvs. att lägga ned sju kasernområden, utan kritiken gäller detta att regeringen inte gör mer. Vad betyder då mer? Jo, vi har ofta kritiserat myndigheterna för att vara rigida och inte komma med förslag. När myndigheterna lämnar förslag till en strukturomvandling säger man nej till delar av det hela. Tillsammans kostar detta, som Kerstin Ekman sade, en halv miljard kronor per år. De pengarna har vi inte, och hade vi dem borde de användas till andra viktiga saker. Det har sagts av flera i debatten att beslutet liknar 1925 års försvarsbeslut. Låt oss då lära litet grand av detta. 1925 års försvarsbeslut var ett bra försvarsbeslut på det sättet att det var ett försök att skapa balans. Ingen ville ju ha kvar 1914 års härordning, och när det gäller krigsorganisationen hade beslutet de facto fattats tidigare. Beslutet kom därför i mycket att gälla fredsorganisationen. Man kan säga att det var tre beslut som fattades. Det första beslutet gällde inrättandet av flygvapnet. Det var ett bra beslut. Jag har inte hört någon säga att man skall avskaffa flygvapnet. Den andra stora förändringen var att man tog bort kavalleriet. Och jag har inte hört någon säga att vi skall återinföra kavalleriet. Det tredje var att man lade ned 13 regementen och kårer. Det gällde framför allt kavalleriregementen men också andra. Med några få undantag blev dessa regementen aldrig återinförda. Inte ens vid de stora satsningar som vi gjorde under andra världskriget återinförde vi de förband som lades ned 1925. Visserligen tillkom t.ex. luftvärn och sådant, men de nedlagda förbanden sattes aldrig upp igen. Vill man ta till vara 1925 års försvarsbeslut, kan man se på hur det genomfördes. Den som har uttryckt sig klokast om detta är Arvid Cronenberg. Det är intressant att se hur tiden på något sätt förefaller att stå stilla. De frisinnade, eller säg folkpartiet, anförde då följande: ”Den mobiliserade fältherren, som kvantitativt begränsades till fyra fördelningar, måste vara kvalitativt stark. Detta betonades också i kapitlet om lantstridskrafterna, där man påpekade att man trots den konstaterade avspänningen inte uteslöt möjligheterna av krig. Man förutsåg t.o.m. att krigshandlingarna i ty fall skulle utmärkas av all den hänsynslöshet och snabbhet som karaktäriserade det moderna kriget. Fältherren borde alltså liksom tidigare kunna möta angriparen på ett tidigt stadium. Mobilisering och uppmarsch måste genomföras snabbt och stridskrafterna måste omedelbart efter mobilisering vara operationsoch stridsdugliga. Förhållandet underströk det kvalitativa kraven.” Där finns inte ett enda ord som det finns anledning att ändra på. Arvid Cronenberg beskriver även högerns inställning som också passar in på dagens moderater: ”Av högerreservanternas resonemang framgår dock att de försonat sig med tanken på långt gående nedskärningar i krigsorganisationen. Däremot vände de sig med emfas mot de i majoritetsförslaget förutsatta förbandsindragningarna. Kadrar, utbildningstider och materielanskaffning kunde successivt anpassas till rådande kkonjunkturer, men ingenting kunde vara mer ödesdigert än att dra in hela förband”. Inte heller där finns det anledning att ändra på något ord. Fru talman! För att armén skall bli trovärdig och för att man skall kunna åstadkomma en balans mellan numerär och kvalitet är det alltså nödvändigt att genomföra en strukturomvandling av armén. När vi från folkpartiet har sagt att vi ställer oss bakom grunddragen i det förslag som myndigheten har lämnat, är det just för att frigöra pengar för att kunna göra dessa kvalitetsförbättringar. Frågan är om detta är rätt tidpunkt för att fatta detta beslut. Det är det naturligtvis inte. Beslutet borde ha fattats för länge sedan, egentligen någon gång i början av 1970-talet. Att beslutet inte har fattats är anledningen till att dagens armé är i en så kraftig obalans. Vi hade ju en parlamentarisk kommitté — värnpliktskommittén 83 — som var helt enig om att en ordentlig strukturomvandling borde komma till stånd. Då var det fråga om många fler än de sju kasernområden som vi nu diskuterar. Det rörde sig om storleksordningen 15-20, och detta var fyra partier överens om. Av olika skäl blev nedläggningarna oerhört motarbetade hos myndigheten och förslaget från överbefälhavaren som hade utlovats till 1987 kom ju aldrig. Då beställde en enig riksdag att ett beslutsunderlag utarbetat av regeringen skulle föreläggas riksdagen 1989. Om det inte hade framlagts en proposition nu i år, skulle detta — såvitt jag förstår — blivit en fråga för konstitutionsutskottet att undersöka: om försvarsministern icke har fullföljt det som riksdagen har ålagt regeringen. Ett annat motiv är att skälen för att genomföra denna strukturomvandling är starkare nu än de var när riksdagen gjorde sitt uttalande 1987. Då var vi inte medvetna om att obalanserna är så stora. Således är de ekonomiska skälen för att genomföra en strukturomvandling starkare nu än vid den tidpunkt då riksdagen gjorde beställningen. Ett tredje skäl är hänsynen till personalen. Det finns ingenting som är så förödande som att de anställda år efter år lever i ovisshet om förband skall vara kvar eller inte. Ett skräckexempel är när man under många år sade att det eventuellt var aktuellt med en nedläggning av LV 6 i Göteborg. Man fick aldrig några klara besked, och regementet höll på att gå under av detta till följd av att personalen försvann. Det har sagts att det finns skäl att skjuta upp detta beslut för att behålla någon sorts handlingsfrihet. Handlingsfrihet för vad? Med den organisation som finns i dag och den som regeringen föreslår kan man sätta upp 30-35 brigader. Det finns ingen som av den orsaken har någon tanke på att öka antalet brigader. Ligger man i storleksordningen ungefär mellan 15 och 25 är ju inte handlingsfriheten på något sätt beskuren på grund av förbandsnedläggningarna. Man har undrat om det går att förutse vad man kommer fram till 1991. Det är upp till varje politiskt parti. Från folkpartiets sida har vi sagt att vår inriktning är ungefär 20 brigader. Därmed är fredsorganiastionen inte något problem, eftersom det där finns utrymme för dessa 20 och betydligt fler. Fru talman! Vidare anser jag att det finns ytterligare ett argument för att fatta beslut. Om det är någonting som vi vet, så är det att förbandsnedläggningar har en oerhörd förmåga att skapa debatt. Vi har en rad svåra problem framför oss till 1991 när det gäller den civila sidan, civilförsvaret och struktureringen. Det vore olyckligt om behandlingen av dessa problem här i kammaren också skulle omfatta förbandsnedläggningarna. Vi kan klara av dessa nedläggningar nu. Vi behöver inte skjuta på dem av handlingsfrihetsskäl. Det vore olyckligt om dessa frågor skulle bli sådana blockeringar. Om man tar problemen med krigsorganisationen, t.ex. att vi inte klarar sjukvårdstransporterna, så läser man aldrig någon insändare om dessa problem. Mot dem finns ingen opinion eller några namninsamlingar. Men varje fredsförband har ju möjlighet att egga upp stämningen. Det är olyckligt, för de stora problemen inom försvaret är bristerna i krigsorganisationen. Fru talman! Till sist vill jag göra en liten reflexion. Vi kan notera att det förekommer en avspänning i världen. I förhållande till 1987 års försvarsbeslut kan vi också notera att partierna nu tycks vara beredda att dra ned på försvaret. Moderaterna är de som mest påtagligt har frångått varje förstärkning — med ett par undantag — som man krävde inför 1987 års försvarsbeslut. Överbefälhavaren, dvs. myndigheten, har på samma sätt frångått 1987 års nivå. Folkpartiet utgör ett undantag, för vi vidhåller fortfarande de förstärkningskrav som vi då ställde. Jag inser naturligtvis att man även i Sverige måste ta intryck av vad som händer i världen. Övriga partier och överbefälhavaren säger att vi inte behöver ett så starkt försvar som vi sade 1987. Men vi anser att den rätta tidpunkten är inför nästa års försvarsbeslut. Det är naturligtvis önskvärt att nå så långt som möjligt. Det är klart att vi kan förefalla istadiga, eftersom vi inte — och där skiljer vi oss från övriga — nu har velat hoppa av någonting som vi tyckte var bra 1987, vilket berodde på att vi hade motiverat gentemot omvärlden och svenska folket att vi handlade utifrån operativa skäl. Vi gjorde den bedömningen inför 1987 års försvarsbeslut. Vi gör en ny bedömning 1991. Fru talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationen.
Fru talman! Eftersom Lars Tobisson står i tur på talarlistan är det kanske onödigt av mig att begära ordet. Men jag skulle vilja kommentera Hans Lindblad på en enda punkt som jag har reflekterat över. Hans Lindblad talade om obalansen mellan de 16 kilar som utskotten utgör när det gäller intresseområden. I detta sammanhang bör vi kanske erinra oss att under de senaste 20 åren har försvarets andel av bruttonationalprodukten minskat från 4,2 90 till ca 2,6 70. Kontantberäknat ligger minskningen i storleksordningen 70-80 miljarder kronor. Det var synd att inte Hans Lindblad sade någonting om huruvida han vill vara med och återta något av den förlorade biten. Är Hans Lindblad nöjd med den obalans som råder inom försvaret och som innebär att man måste fortsätta att laborera med kortare utbildningstid och färre regementen för att få ekvationen att gå ihop?
Fru talman! Det förhåller sig värre än så. 1914 gick 85 96 av statens utgifter till försvaret. Minskningen är mycket kraftig. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden, blir minskningen ännu större. Vi i folkpartiet står bakom 1987 års försvarsbeslut, som innebar ett påslag på 6,8 miljarder kronor. Därefter har riksdagen lagt på ytterligare 1,9 miljarder. Därutöver har vi från folkpartiet haft ett krav på 1,2 miljarder. Sammantaget, med dessa 1,9 miljarder som är utöver det som ligger i kompensation för höjda löner, har försvarsmakten under denna period fått sina resurser ökade med 2 46 per år. Vårt grundkrav när det gäller den statliga verksamheten i övrigt — vi talar om statens egen verksamhet, inte om transfereringar — är däremot inflation minus 2 70. Jämfört med vad vi satsar på andra delar av den statliga verksamheten är försvaret gynnat för närvarande. Det är en ökning per år med 2 976, och det överensstämmer med det procenttal som den dåvarande ledamoten från moderata samlingspartiet i försvarskommittén ansåg som principiellt viktigt.
Fru talman! Det är omöjligt att frånkänna Hans Lindblad en god pedagogisk tåga. I sitt huvudanförande försökte han relatera det som vi nu står i färd att göra med 1925 års försvarsbeslut, vilket jag tycker visar tecken på oräddhet. Nu gick han tillbaka till 1914. Det är uppenbart att det i ett sådant perspektiv kanske ter sig försumbart, men det berättar ändå inget om vad folkpartiet avser att göra just nu. Det är mera intressant för dem som sitter på läktaren.
Fru talman! Det är inte jag som vill ta in en diskussion om andelar av BNP. Andelen av BNP för försvarets del minskar för närvarande i alla civiliserade stater. Den minskar mera i de stater som har en hög ökning av sin BNP. Att försvarets andel i Sverige tidvis har ökat, har berott mindre på att vi har satsat mer på försvaret än att vår BNP har haft en negativ utveckling, i alla fall jämfört med andra länder. Folkpartiets försvarspolitik är mycket enkel. Vi måste höja kvaliteten, och vi måste göra på precis samma sätt som när det gäller sjukvården — en inre och en yttre reformation, strukturomvandlingar, vitalisering av sektorn, decentralisering av ansvar. Dessutom bör det tillföras realt mera resurser. Det är samma recept för vår del när det gäller äldreomsorgen, barnomsorgen och sjukvården som när det gäller försvaret.

Fru talman! Jag ger mig här in på ett område som jag inte normalt sysslar med. Resonemanget om bruttonationalprodukten fick mig dock nästan att känna mig som hemma i finansutskottet. Fru talman! Det blir allt svårare att finna ord för den utveckling som äger rum öster och söder om Sverige. Ett uttryck som ”häpnadsväckande”, framstår egentligen som alltför svagt i sammanhanget. Paradoxalt nog kan det som nu sker ses som en framgång för marxistisk teori. Dess tes om produktivkrafternas betydelse för samhällsutvecklingen bekräftas inför våra ögon i marknadsekonomins seger över socialismen. Självfallet får islossningen i öster vittgående säkerhetspolitiska konsekvenser. En av de få något så när säkra slutsatser man vågar dra är att risken för storkrig i Centraleuropa rimligen har minskat. Från denna synpunkt är pågående förändringar hoppingivande, alldeles bortsett från att vi naturligtvis har anledning att se positivt på framstegen för demokrati och mänskliga rättigheter för folk som dignat under kommunismens ok. Skeendet är emellertid också förenat med risker. Vi vet från historien att när imperier faller samman, kan det uppstå konvulsioner, som kanske mest berör det egna territoriet, men varifrån stötvågor kan nå även grannländerna. Vi ser redan hur frigörelsen inom östblocket har fört upp till ytan gammal rivalitet mellan både nationer och nationaliteter. Avspänning och nedrustning är orden för dagen. Framsteg rapporteras från pågående förhandlingar angående såväl konventionella stridskrafter som massförstörelsevapen. Ensidiga utfästelser lämnas om truppreduktioner och neddragningar på materielsidan. Men vi måste komma ihåg att allt inte är så bra som det låter och att förändringar på detta område tar tid. Utgångsläget är ju att framför allt Warszawapakten är överrustad i Centraleuropa. När östsidan nu minskar sina stridskrafter där, innebär det ofta en flyttning till andra baseringsområden. Även om viss materiel kan komma att utrangeras, fortsätter vapenfabrikerna att spotta ut mer moderna och slagkraftiga varianter. Medan neddragningarna tar sikte på marktrupp, artilleri och stridsvagnar, talas det inte om några reduktioner på den marina sidan, och stridsflygplanen blir alltmer sofistikerade och får allt större räckvidd. Summan av allt detta kan beskrivas som en förskjutning mot flankerna, inte minst norrut till vårt närområde. Mycket moderna stridsflygplan har nyligen flyttats till Baltikum. Det är inte aktuellt att minska antalet luftlandsättningsdivisioner och luftanfallsbrigader i Östersjöområdet, ej heller antalet landstigningsfarkoster och diversionsförband. Nordatlanten är fortfarande en av de viktigaste skärningspunkterna för supermakternas intressen — där korsas sjöförbindelserna från Murmansk-basen och transatlantiska hamnar. Överflygning av svenskt luftrum framstår från militär synpunkt som mer frestande än tidigare, och vad som kallas hangarskeppet Götaland har fått ökad strategisk betydelse. Det är, fru talman, mot denna bakgrund 1988 års försvarskommitté, där jag är ledamot, har att arbeta. En grundläggande fråga för kommittén är naturligtvis: Kan det inte anses vara Sveriges skyldighet att med egna neddragningar hjälpa avspänning och nedrustning på traven? När den frågan besvaras måste enligt min mening hänsyn tas till tre grundläggande förhållanden. Det första är att Sverige redan har lämnat ett betydande förskott på den nedrustning som nu kan tänkas komma i gång hos stormakterna. Flyget och flottan har reducerats till hälften, och bantningen av armén är ju, som denna debatt visar, i full gång. Medan detta skett har som sagt andra länder överrustat. Det finns goda skäl för vårt land att vänta åtminstone tills de andra hunnit i fatt. Det andra skälet för att inte börja montera ned försvaret är de krav som följer av den av oss valda säkerhetspolitiska linjen — alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Av neutraliteten följer att vi måste kunna avvisa inkräktare varifrån de än kommer. Det är alltså en självpåtagen uppgift att i alla lägen kunna försvara alla delar av vårt territorium. Läget kan vara ett annat för en liten stat som är medlem i en militärallians. Där kan man kanske dra ned försvarskraften till en nivå under vad som egentligen behövs i förlitan på större bröders hjälp. Men vi har åtagit oss att klara oss själva. Den tredje utgångspunkten i detta sammanhang är den allmänna värnplikten. Medan flyget och marinen har särskild betydelse för neutralitetsvakten, handlar värnplikten mycket om armén. Det kan invändas att det här rör sig om en skyldighet att tjänstgöra, men inte nödvändigtvis en rättighet att få militär utbildning. Men den distinktionen är ingen hjälp. Om en del av en åldersklass befrias — eller kallas in i bara t.ex. två och en halv månader — uppstår andra problem. Den allmänna värnpliktens princip är inte ett gummiband som kan tänjas ut hur mycket som helst, för då brister det. Skulle en del ungdomar åläggas att tjänstgöra i 15 månader, medan andra klarar sig undan med två och en halv, kommer kraven på marknadsmässig ersättning för överskjutande tid som ett brev på posten. Detta och andra skäl har föranlett försvarskommittén att sätta den kortaste utbildningstiden till fem månader, vilket vi moderater anser vara i minsta laget och följaktligen har tillstyrkt endast som försöksverksamhet. Och självfallet måste dessa värnpliktiga få något i händerna att försvara sig och landet med. Det ställer anspråk på att Sverige hänger med i den militärtekniska utvecklingen och att vi är beredda att bekosta anskaffningen av modern materiel. Slutsatsen blir alltså att av dessa välkända principer för vår säkerhetspoli tik — alliansfrihet syftande till neutralitet och folkförsvar byggande på allmän = Prot. 1989/90:46 värnplikt - följer att våra försvarskostnader måste hamna på en viss minsta — 14 december 1989 nivå, egentligen oavsett spänningsnivån i vår omvärld. = — Fru talman! Kännetecknande för försvarsplaneringen är också nödvändigheten av ett långt perspektiv. De ståndpunkter och förslag som tas fram i dag måste ta sikte på slutet av 1990-talet. Det är bl.a. därför som den av försvarsministern påbjudna tågordningen för försvarskommitténs verksamhet är så tokig. Det naturliga är givetvis att man först gör en säkerhetspolitisk analys, därefter drar konsekvenserna av denna för krigsorganisationen och slutligen med ledning därav fastställer fredsorganisationen. Men Roine Carlsson har bestämt att kommittén först skall utreda fredsorganisationen för arméns del. Detta är naturligtvis en viktig orsak till den splittring som dagens debatt uppvisar. Regeringspartiet vill genomföra 1987 års försvarsbeslut i ekonomiskt avsende. Folkpartiets ståndpunkt har varit vacklande men får väl närmast beskrivas som en strävan att företa en avvägning som nu inte är aktuell. I frågan om materiell förnyelse anstår för folkpartiet liksom för oss andra att överväga vad som skall ske fram till slutbetänkandet. Det pågår ju, fullt i enlighet med vad som föreskrevs av 1984 års försvarskommitté, en utredning där Hans Lindblad är ledamot. Vad vi nu sysslar med är fredsorganisationens struktur. Vi moderater har inte, tvärtemot vad Hans Lindblad sade, frångått våra krav på ytterligare åtgärder när det gäller t.ex. materielanskaffning. Det ställningstagande som folkpartiet försöker göra här innebär att man dels anser sig kunna förespråka fler regementsnedläggelser än t.o.m. de socialistiska partierna går in för, dels söker dra sig ur varje som helst ställningstagande i sådana här frågor. Med anledning av vad Hans Lindblad har sagt här tidigare måste jag göra den observationen att folkpartiets försvarsexpert, som det brukar heta, med sina insatser under senare tid framstår som en god exponent för den kluvenhet som brukar utmärka hans parti. Det förefaller finnas något slags hatkärlek till överbefälhavaren. Ena ögonblicket får överbefälhavaren beröm för att han så klokt har anslutit sig till folkpartiets ståndpunkt när det gäller organisationen, detta då en nödvändighet beroende på de ekonomiska ramar som just folkpartiet har varit med om att fastställa på en, enligt vår uppfattning, alltför låg nivå. I andra sammanhang får vi höra att överbefälhavaren bluffar och räknar på ett ohederligt sätt. I försvarskommittén ställde sig folkpartiet bakom ÖB:s ståndpunkt. Den innebär att man skall lägga ner inte bara tre utan sex brigadproducerande regementen. I partimotionen i riksdagen vill man yrka avslag på en proposition som siktar till nedläggning av tre regementen och begär ett nytt förslag. I utskottet går man på en linje som är ett mellanting. Man röstar i och för sig för detta. Men när det sedan gäller ställningstagandet till de tre regementen som är på gång att läggas ned, har man, vad jag förstår, anslutit sig till nedläggningsförslaget från regeringens sida. Det skall bli intressant att se hur man nu skall kunna klara detta dubbelspel i voteringen i dag. Hans Lindblads argumentation för att beslut måste fattas nu var ju mycket stark. Men vilken är folkpartiets ståndpunkt? Den förefaller vara avslag på 45 propositionens förslag och begäran om ett nytt förslag. Det kan vi ju inte få fram här under dagen.Hur kommer ni att ställa er när det gäller omröstningen om de regementen som är på tal — I 3 i Örebro, I 11 i Växjö och I 17 i Uddevalla? Hur kommer de ledamöter i partiet som kommer till tals senare i debatten att argumentera? För vilken linje kommer man att gå in? Kanske t.o.m. för den moderata ståndpunkten, som vi här företräder. Vi moderater har tillsammans med centern funnit det angeläget att bevara handlingsfriheten inför den slutliga prövning som försvarskommittén skall göra av krigsorganisationens behov mot bakgrund av försvarskommitténs säkerhetspolitiska bedömning. Av den anledningen kommer den moderata riksdagsgruppen att rösta på, utöver reservation 6 som uttrycker vår grundläggande ståndpunkt, även reservation I som behandlas dessförinnan. Den uppläggning som vi har valt innebär inte någon allmän lössläppthet. Av försvarsekonomiska skäl medverkar även vi till att omlokalisera, slå samman eller lägga ned specialtruppförband. Vad jag förstår av folkpartiet är ni inte med på det, eftersom ni vill avslå de förslagen. Men vi har funnit det angeläget att slå vakt om de s.k. landskapsregementena, de som utbildar stommen i våra infanterioch pansarbrigader. Vi gör det därför att vi har anammat tanken från FU 88 att brigaderna i ökad utsträckning skall utbildas sammanhållna och under ledning av befäl som har sina krigsuppgifter förlagda dit. Vi är övertygade om att betydande kvalitetsfördelar går att vinna ur ett sådant arrangemang. Men det leder till kravet på kort förbandsomsättningstid och framför allt till ståndpunkten att det skall utbildas endast en brigad per regemente. Det har talats om huruvida överbefälhavaren tycker att detta är bra eller inte. Frågar man militärer, säger de självfallet att det är betydligt bättre att gå in för en brigad i utbildningen än att förfalla till dubbelbrigadlösningen, i synnerhet med den nu valda strukturen på utbildning kontra krigsorganisation. Jag tror inte att någon egentligen vill bestrida att det — från effektivitetsoch kvalitetssynpunkt — är bäst med en brigad per regemente. Invändningen att det tidigare varit vanligt att två brigader utbildats på samma ställe ger jag inte mycket för. Dels tillkommer alltså nu nya uppgifter, t.ex. trängoch ingenjörsutbildning, dels visar all erfarenhet att när två brigader skall sättas upp av ett och samma regemente, får alltid den ena stå tillbaka vid tilldelning av personal och materiel. Den blir av sekunda kvalitet, alldeles som fallet var med de sex infanteribrigader 66 som vi nyligen har beslutat att dra in. Denna vår principiella inställning i förening med övertygelsen att Sverige även fortsättningsvis behöver minst 21 brigader leder således till att I 3 i Örebro, I 11 i Växjö och I 17 i Uddevalla — liksom för övrigt också P 6 i Kristianstad — skall vara kvar och svara för uppsättningen av en Närkebrigad, en Kronobergsbrigad, en Bohusoch en Kristianstadsbrigad. Det finns naturligtvis även andra skäl för detta ställningstagande. Där finns hänsyn till de värnpliktigas intresse av att utbildas nära hemorten, där finns hänsyn till befintlig personal, inkluderande försvarets behov av att inte stöta välutbildade befäl ifrån sig. Vidare finns det en övertygelse att det för statlig verksamhet utmärkande sättet att utföra kostnadsberäkningar leder till en underskattning av de omställningsoch investeringskostnader som flyttning av förband för med sig. Och slutligen vill jag nämna frivilligorgani sationernas behov av tillgång till instruktörer och annan hjälp i hembygden = Prot. 1989/90:46 efter hand som vi minskar antalet militära förband får ju hemvärnet allt 14 december 1989 större betydelse. ng Men nu blir det av allt att döma inte som vi vill. Med en travesti på Torgny Segerstedts berömda ord, från tiden för det av Hans Lindblad prisade nedrustningsbeslutet 1925 — och med ett stänk av nostalgi, det skall jag bekänna, för mitt. eget gamla regemente — tvingas jag konstatera: Bort drar Bohus bataljon med byssa och kanon. Kvar står Roine Carlsson och tiger i solskenet. Låt mig bara med anledning av försvarsministerns plädering här i dag säga att ett 30-minuters anförande aldrig har synts mig så kort. Och det berodde inte på att innehållet var fängslande. Fru talman! För första gången på länge väljer socialdemokraterna att basera ett viktigt försvarspolitiskt beslut på endast kommunistiskt stöd. Förra gången det skedde var vid försvarsbeslutet 1972 — spåren förskräcker. Från kommittéarbetet måste jag med beklagande konstatera att inga seriösa försök gjordes att överbrygga motsättningarna, att söka sig fram till en gemensam ståndpunkt. Det kan naturligtvis sammanhänga med storleken på församlingen. Enbart antalet socialdemokratiska kommittéledamöter är större än hela den förra försvarskommittén, och jag förstår att det kan ha sina sidor bara att ena dem. Men jag hoppas att detta misslyckande inte skall bli mönsterbildande för det viktiga arbete som nu återstår fram till slutbetänkandet

Fru talman! Jag är förvånad över att Lars Tobisson hävdar att moderaterna står fast vid sina förslag inför 1987 års försvarsbeslut. Jag har läst moderaternas partimotioner och nu senast ett tal som Carl Bildt höll på militärhögskolan. Carl Bildt sade att han entydigt hade varnat för konsekvenserna av 1987 års försvarsbeslut. Förvisso varnade han inte för att pengarna inte skulle räcka för att förverkliga innehållet i 1987 års försvarsbeslut. Moderaterna hade inte ett öre mer i prisreserver. Kritiken mot 1987 års försvarsbeslut gällde inte innehållet. Moderaterna stod nämligen bakom allt i försvarsbeslutet utom 50 milj.kr. till testriggen för ett nytt ytfartyg. Men denna del i beslutet anslöt sig moderaterna till senare. Det innebär alltså att moderaterna har anslutit sig till allt i detta beslut. Kritiken gällde alltså att det därutöver inte skulle skaffas ett antal angivna objekt. Det var alltså skillnaden. Då kan man fråga vilka objekt det var fråga om och vad som nu gäller. Beträffande luftförsvaret, den stora posten, handlade det om de två miljarderna till jaktviggar. Det förslaget är borta. Sedan handlade det om en stor satsning på telemotmedel. Det finns inte heller med i partimotionerna längre. Däremot finns det Hawk. Men jag uppfattade Carl Bildts tal på ett sådant sätt att moderaterna nu kritiserar att de Hawkförband som fanns med i försvarsbeslutet inte effektuerades. Han ville ha ungefär dubbelt så många. När det gäller marinen finns det ingenting, vare sig i Carl Bildts tal eller i moderaternas partimotion om kustrobotorna och minjaktfartygen. Det skrivs litet löst om ubåtar. Det som finns kvar klart och bestämt är kustkorvetterna. Beträffande markstridskrafterna uttalade moderaterna mycket klart att de 47 ville ha kvar de åtta IB 66-orna. Det kravet ställs inte längre. Moderaterna hade en stor satsning på pansarvärnshelikoptrar och transporthelikoptrar. Men även dessa satsningar har de övergivit. Det finns alltså ingenting förutom Hawk, som jag nämnde tidigare och som har bokförts som luftförsvar. Min tanke är att det förmodligen beror på att moderaterna har tagit hänsyn till något som har hänt internationellt. Folkpartiets linje är att kvaliteten bör ökas. Denna linje hade folkpartiet redan på 20-talet. Detta uttalades mycket klart från folkpartiet i 1972 års försvarsbeslut, och folkpartiet har fullföljt sin inställning att det var nödvändigt att minska arméns krigsoch fredsorganisation för att öka kvaliteten. Man må tycka att denna linje är dålig eller inte, men den har åtminstone varit konsekvent.

Fru talman! Jag vet inte om jag skall behöva påminna en erfaren försvarspolitiker som Hans Lindblad om att anslagen behandlas vid budgetprocessen. Då får frågor om tillförsel av ny materiel tas upp. Vi moderater har, under den tid som det nuvarande försvarsbeslutet gäller, drivit på för att få ytterligare medel till anskaffning av sådant som inte fick plats i det av folkpartiet och socialdemokraterna genomdrivna försvarsbeslutet 1987. Vi kommer att återkomma till denna typ av frågor vid budgetbehandlingen i januari. Vad vi nu diskuterar är inte materielanskaffning utan fredsorganisationen och dess struktur. Vi beklagar detta. Vi vill helst skjuta upp detta ställningstagande. Men det har drivits fram av den socialistiska majoriteten och av, såvitt jag förstår — men jag fick inget svar på detta — även av folkpartiet. Hans Lindblad underströk ju betydelsen av att vi nu fattar ett beslut som skulle ha fattats för mycket länge sedan. Men vilket beslut är det som folkpartiet vill fatta? Hans Lindblad säger att kvaliteten skall öka. Det vill vi moderater också. Men vi vill fatta beslut om det vid rätt tillfälle, dvs. vid budgetbehandlingen under kommande år och naturligtvis i samband med slutbetänkandet, då vi skall ta ställning till den materiella förnyelsen inte bara i fråga om armén utan även i fråga om de andra vapenslagen. Jag måste ställa en direkt och konkret fråga. Vill Hans Lindblad lägga ned 13 i Örebro? Vill Hans Lindblad lägga ned I 11 i Växjö? Vill Hans Lindblad lägga ned 117 i Uddevalla? Vill Hans Lindblad gå ännu längre än vad de socialistiska partierna vill och även lägga ned t.ex. I 14i Hans Lindblads egen hemstad Gävle?

Fru talman! Vad som chockerade mig i Lars Tobissons anförande var att han sade att partiet egentligen vill ha kvar de materielanskaffningar som fanns med i 1987 års försvarsbeslut. De två dokument som jag tittar på är partimotionen från januari 1988 och partimotionen från januari 1989. I dessa finns de inte med, så när som på kustkorvetterna. Det finns också någon skrivning om ubåtar. Men det är ubåt nr 6. 4:an och 5:an däremot finns inte med. Därför blir det inte sex utan fyra. I övrigt handlar det om Hawk. Men allt annat är borta från partimotionerna. Däremot har moderaterna nu tagit med saker som inte fanns med i partimotionerna, och det gäller främst armé sidan. Jag tycker i och för sig att det som Lars Tobisson nu säger ligger väl i linje med det som var moderat politik redan på 20-talet. Möjligen var representanten i den förra försvarskommittén litet annorlunda. Denna representant var starkt fixerad vid materielfrågor och inte alls beredd att lägga mer pengar på fredsorganisation och drift. Då låg man under ÖB:s s.k. grundnivå. Vi i folkpartiet har sagt att vi vill ha den korta utbildningstiden. Den leder till att fredsorganisationen kan minskas mer. Däremot kan fredsorganisationen inte minskas mer än regeringen föreslår om man inte går in för två och en halv månader. Då blir ju ett antal värnpliktiga så att säga stående på gården. Det finns alltså en klar koppling däremellan. Om vårt förslag antas måste självfallet ett antal förband läggas ned. Det är möjligt att det blir de förband som ÖB har pekat ut. Folkpartiet anser inte att en massa möda skall läggas ned på att bedöma vilka förband som bör läggas ned om det blir ett mindre antal. Det är klart att man kan lägga ned mycket arbete på att fundera över om det är bättre att lägga ned t.ex. 116 än I 11, eller 116 i stället för 117. Om vi skulle ha gått in för att lägga ned tre infanteriregementen hade vi naturligtvis fått lov att ägna mycken möda åt det. Men det finns inte någon anledning att lägga ned mycket möda på ett förslag som vi inte står bakom. Grundkonceptet 3 är fel enligt vårt sätt att se. Det borde ha varit ett större antal — fem är det rimliga. Naturligtvis kan vi gå ut och säga till folk: Fick vi en annan utbildningstid skulle vi lägga ned just ert förband. Det sannolika är att man bör göra en granskning. Det är poänglöst att försöka fatta beslut om att lägga ned förband om man inte får riksdagen med på att förkorta utbildningstiden, för där finns ett klart samband.

Fru talman! Jag måste konstatera att Hans Lindblad här som i många andra sammanhang beskyller militära myndigheter, ledande personer för att bluffa, att komma med ohederliga siffror. Han fortsätter detta dubbelspel och säger: Det är klart att vi vill lägga ner mycket mer än vad överbefälhavaren vill. Det är fullt möjligt att det skulle kunna bli de förband som nu är aktuella, men vi saknar anledning att ta ställning till det därför att vi ju inte vet att allt annat blir precis som vi vill. Så säger han att vi skulle fatta beslut i dag, att beslut skulle ha fattats för länge sedan. — Han säger att folkpartiet inte vill vara med om att skjuta på ställningstagandet i väntan på bättre överväganden så att det hela kunde passas in i besluten om krigsorganisationen. Här är det bråttom som sjutton, men vad vi själva har för ståndpunkt har vi inte haft anledning att närmare sätta oss in i vad gäller själva nedläggningarna, säger Hans Lindblad. Här har vi moderater sagt — det är en omprövning som kan vara nog så smärtsam för vår del — att vi går med på att lägga ner, lägga samman och flytta vissa av de specialtruppförband som här är på tal. Vi följer överbefälhavarens modell, men vi säger: Vi anser det vara en stor kvalitativ fördel. Man anser också på militärt håll att om man har de resurser som vi vill tilldela, så skall det vara möjligt att satsa på enbrigadutbildning, en brigad per regemente med de kvalitetsfördelar det ger. Jag förstår inte hur Hans Lindblad kan säga så här luftigt: Ja, vi vill ha så där 20 brigader men vi kan lägga ner praktiskt taget alla fredsregementen; vi kan gå ner långt utöver vad t.o.m. den socialistiska majoriteten vill, trots att den rimligen inte siktar på några 20 brigader, såvitt vi kan förstå. Det pekar mot någonting betydligt lägre. Hur skall dessa utbildas? Det går tydligen bra att köra med flera brigader på ett och samma ställe. För mig är detta faktiskt en förberedelse för den gradvisa sänkning av brigadantalet som vi redan nu är mitt inne i. Man konstaterar att resurserna inte räcker, vi får inte det befäl som behövs. För mig är det alldeles orimligt att tänka sig att på ett infanteriregemente finns aktivt befäl i rätt ålder för att passa in i två brigader. Det stämmer inte. Då säger man så småningom: Nu har den andra blivit så mycket sämre utrustad både personellt och materiellt att vi nu är tvungna att kanske växla ned den till något annat, till ett territorialförsvarsförband eller kanske t.o.m. lägga ned den. Det här är en farlig politik. Vill man bevara handlingsfriheten, som vi moderater vill, då skall man också se till att bevara våra nuvarande brigadproducerande landskapsregementen.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Det har redan vitsordats tidigare i denna debatt att vi för den försvarspolitiska debatten i dag mot bakgrunden av dramatiska förändringar i vårt lands säkerhetspolitiska miljö. Det är förändringar som till övervägande del är positiva: nedbrytningen av det sovjetiska imperiet, demokratiseringen i Östeuropa, befrielseprocessen, avspänningen mellan öst och väst, tendenserna till en verklig nedrustning för första gången på mycket länge. Till förändringsprocesserna hör också de ändrade relationerna i Västeuropa, den tydliga viljan från USA att minska sitt militära engagemang och diskussioner om en mera långtgående försvarspolitisk och säkerhetspolitisk samordning mellan de västeuropeiska stater som ingår i EG. Till bilden hör vidare att den stabilitet när det gäller gränserna mellan Västeuropas stater som har präglat efterkrigstiden håller på att lösas upp. Man diskuterar på allvar ett återförenande av Tyskland. Det finns starka och förståeliga önskemål bland de baltiska republikerna att återfå sin frihet. Vi har gränsdiskussioner som berör Sovjetunionen, Rumänien och flera andra östeuropeiska länder. Detta är naturligtvis faktorer som kan minska stabiliteten. Mot denna bakgrund är det naturligtvis mer befängt att någonsin att fatta viktiga försvarspolitiska beslut utan en grundlig säkerhetspolitisk analys. Vi har redan från början kritiserat den ordning som man nu tvingar fram i riksdagen, där vi skall ta ställning till den fredstida grundorganisationen utan att ha analyserat vad den egentligen skall användas till. Försvarsminister Roine Carlsson reser land och rike runt och ägnar sig även här i riksdagen åt att istadigt förneka att det skulle vara en bakvänd beslutsordning. Hur han kan hävda att det är en rättvänd ordning att först ta ställning till medlen och se dan ta ställning till behovet och användningen av dessa medel är en gåta. — Prot. 1989/90:46 Antingen är det så att Roine Carlsson tror på den gamla tesen att upprepar — 14 december 1989 man en osanning tillräckligt många gånger blir den sanning, eller också tä ZH ker man verkligen på det sättet i försvarsdepartementet. Det är då ett skrämmande perspektiv på de flesta områden. Vi hoppas att den utveckling som vi nu iakttar kommer att inleda en stabil utveckling mot avspänning och nedrustning. Det är ett centralt politiskt intresse för Sverige att på allt sätt försöka främja en sådan utveckling. Vi bör göra detta med alla de utrikespolitiska medel som vi har, genom vår östpolitik som diskuterades här i går, genom vårt agerande i nedrustningssammanhang och andra internationella sammanhang. En fråga som naturligtvis reser sig i detta sammanhang är om vi också skulle främja en nedrustningsprocess i Europa genom att själva påbörja en nedrustning. Det är en tanke som har förts fram i debatten. Jag vill gärna säga att om jag trodde att svensk nedrustning skulle sätta fart på nedrustningssträvandena i vår omgivning, då skulle jag förorda en sådan. Men nu är inte så fallet. Det svenska försvaret upplevs inte som ett hot mot någon. Det finns inget land i världen som rustar sig för att försvara sig mot Sverige. I stället är det svenska försvaret stabiliserande i Nordeuropa. Det är en viktig faktor bakom den låga rustningsnivån i Norden till öster och väster om oss. Därför kan man snarare hävda att ensidig svensk nedrustning skulle kunna försvåra nedrustningsansträngningarna inom supermaktsblocken runt omkring oss. Vi måste alltså utgå från andra bedömningar när vi tar ställning till det svenska försvarets framtid. Till detta hör naturligtvis den viktiga roll som den svenska neutralitetspolitiken spelar, inte minst i det omdaningsskede som vi nu ser i Östeuropa. Det är viktigt att bibehålla neutralitetspolitikens trovärdighet också i en fredstida process, att det finns övertygelse internationellt om att när Sverige agerar gör vi det utifrån våra egna självständiga bedömningar, att vi inte kan utsättas för påtryckningar från den ena eller den andra stormakten. Där spelar trovärdigheten i det svenska försvaret en viktig roll. En annan utgångspunkt när vi bedömer det svenska försvaret måste vara hur vi ser angreppskapaciteten i vår omgivning utvecklas. Där finns det en hel del positiva tecken. Det finns tecken på nedrustning bland stormakterna i vår närhet. Men det finns också tecken som ger anledning till betänksamhet. Vi vet att CFE-förhandlingarna i Wien pekar hän mot en militärt låst situation i Centraleuropa, där den ena sidan inte har någon chans att göra ett ordentligt genombrott mot den andra. Det är positivt. Men det innebär samtidigt att intresset för flankerna kan öka och att det strategiska intresset för vårt område därmed skulle öka. Det finns också ett mönster i den zonindelning som man diskuterar i Wien som innebär att relativt fler trupper kommer att finnas i de bakre områdena inom resp. paktsystem. I varje fall Sovjetunionens bakre områden ligger ju ganska nära Norden. Det påverkar också vårt läge. Likaså får man räkna med att ett tillbakadragande av amerikanska trupper från Europa kommer att leda till att behovet av att uppehålla transportlinjerna över Atlanten snarast ökar. Det kommer att öka de marina intressena — ganska näraliggande också för Norden. Det här understryks i och med att 51 frågan om den marina rustningen ännu inte har kommit med i någon nedrustningsprocess. Det finns alltså element som pekar åt olika håll när vi skall bedöma hotbilden framöver. Å ena sidan finns det en klar tendens till nedrustning och avspänning generellt i Europa. Å andra sidan finns det en tendens till att Nordeuropa då mera kommer i blickpunkten för ett strategiskt och militärt intresse. Ändå kan man väl ganska tryggt hävda att risken för att vi hotas av militära konfrontationer är ganska avlägsen. Det är ingenting som verkar bli aktuellt under de närmaste åren i varje fall. Däremot bör vi akta oss för att göra tvärsäkra uttalanden om det säkerhetspolitiska läget på låt oss säga tio års sikt. Det är ju det som vi påverkar mest i och med dagens försvarsbeslut. Den som för tio år sedan hade förutspått den utveckling som vi nu befinner oss i skulle ha betraktats som omdömeslös. Jag skulle nog vilja påstå att vederbörande också hade varit det. Detta föranleder en viss ödmjukhet i framtidsbedömningarna. Vi vet ju inte hur Europa kommer att se ut om tio år. Den slutsats som vi drar är att en betydande handlingsfrihet i försvarsplaneringen måste bibehållas. Vi har naturligtvis inget intresse av att nu lägga ned mer pengar och resurser på vårt försvar än som synes vara absolut nödvändigt. Samtidigt måste vi ha möjlighet att stärka vår försvarskapacitet om den nu gynnsamma säkerhetspolitiska utvecklingen så småningom skulle förbytas i sin motsats. Vi måste alltså vara förberedda på att någonting sådant skulle kunna inträffa. Vi måste naturligtvis också ha beredskap för att ytterligare dra ned på våra militära resurser om utvecklingen i vår omgivning skulle göra det möjligt. Flexibilitet och handlingsfrihet blir alltså väldigt centrala begrepp. Hur åstadkommer man då detta? Jo, enligt centerns uppfattning framför allt genom att satsa på de delar av vårt försvar som kräver en lång uppbyggnadstid. Möjligen kan vi ha en något lägre ambitionsnivå i de delar där det är ganska lätt att med någorlunda kort varsel öka kapaciteten om det skulle behövas. Med ett sådant synsätt är det självklart att personal och utbildning skall prioriteras mycket högt. Det tar ju tid att få fram en kunnig personal, när det gäller både värnpliktiga och fast anställda. Dessutom krävs det ett omsorgsfullt arbete för att uppnå detta. Kvaliteten i utbildningen blir därför av central betydelse för oss i centern. Det är här som vi upplever det beslut som nu ligger framför oss som olyckligt. Det beslutet blir nämligen ett dråpslag mot kvaliteten i den utbildning som våra värnpliktiga erbjuds. Dessutom kommer beslutet att leda till att många välutbildade redan anställda officerare och andra kommer att lämna organisationen. Det nedläggningsförslag som nu ligger på riksdagens bord kan vara rationellt om man senare föreslår en neddragning av antalet brigader till låt oss säga 18. Men det betyder också att färre värnpliktiga i framtiden kommer att få den mer gedigna utbildning som fältförbandsutbildningen innebär. Dessutom blir det inte så bred användbarhet. Om man gör tvärtom och bibehåller de 21 brigaderna, kommer det att bli ett antal dubbelbrigadsregementen — med de kvalitativa försämringar som det för med sig. Det här beslutet innebär alltså en försämring av utbildningen inom armén. Detta motiveras med de besparingar som skulle kunna göras och som skulle kunna ge pengar till en upprustning på materielsidan. Men märk väl att en nedläggning av tre brigadproducerande regementen i bästa fall inne — Prot. 1989/90:46 bär en besparing om 150 milj.kr. om året. Det motsvarar, fru talman, 5 Ze — 14 december 1989 av försvarsanslaget. Jag tycker att vi börjar närma oss de begrepp som gäller. GA när vi diskuterar alkohol och bilkörning. För att uppnå en besparing som alltså motsvarar 5 oo av försvarsanslaget är man beredd att acceptera en kvalitativ försämring och alla de negativa konsekvenser som ett nedläggningsbeslut skulle få. Det är utomordentligt oklokt, och det binder händerna på försvarskomitténs ledamöter och försvårar deras fortsatta arbete. Det är oansvarigt att hantera frågan på det sättet. Ansvaret för detta får regeringen och vänsterpartiet kommunisterna fullt ut ta på sig. Det gäller, trots alla märkliga turer, även folkpartiet som egentligen skulle vilja gå ännu längre i den här processen. Det hela är således beklagligt. Jag skulle önska att riksdagen hade förnuft nog att undanröja det här beslutet. I förhoppning om att det skall vara möjligt yrkar jag bifall till alla reservationer som centerpartiet har medverkat till.

Fru talman! För kloka beslut krävs det ett bra beslutsunderlag. Vi är vana att resonera på det sättet när vi i vardagen fattar beslut, både stora och små sådana.

Det kan väl ändå inte vara ett klokt beslut, och så är det inte heller. Men det är precis det beslut som utskottsmajoriteten vill att vi skall fatta. Att lägga fast riktlinjerna för arméns grundorganistion innan riksdagen haft möjlighet att fatta beslut om säkerhetspolitiken är som att sy en kostym utan att veta vem som skall bära kostymen. Att sedan göra det i det läge som Europa i dag befinner sig i är minst sagt häpnadsväckande. På Aftonbladets ledarsida förra måndagen stod det apropå mötet mellan Bush och Gorbatjov: ”Både de förhoppningar om snara nedrustningsresultat och den hjärtliga atmosfären mellan de båda ledarna visar att avspänningen mellan USA och Sovjetunionen fortsätter. Den är, tillsammans med demokratiseringen i öst, det bästa som hänt i vår tid.” ”Det bästa som hänt i vår tid.” Men ibland får man den uppfattningen att militärer och försvarspolitiker redan för länge sedan har bestämt sig för hur hotbilden skall se ut. Att verkligheten sedan förändras vill de inte ta hänsyn till. Det trasslar i alla fall till tillvaron för dem, och de tycker att de måste blunda för det här. Några tycker kanske att jag uttrycker mig raljant, men detta är sant. Annars vore det enda möjliga att, som miljöpartiet de gröna och andra har begärt, skjuta upp beslutet och ge tid till en verklighetsgrundad bedömning av det säkerhetspolitiska läget. Verkligheten är ju att Sovjetunionen minskar sina militärutgifter med ca 14 Jo och att en tredjedel av Sovjets styrkor i Baltikum och Leningrads mili 53 tärområde försvinner. Verkligheten är också att Tjeckoslovakien, Bulgarien, Östtyskland, Polen, Italien och Jugoslavien sänker sina militärutgifter med 10-15 90. I den här verkligheten måste man också inkludera bedömningen av ”det värsta som hänt i vår tid” — miljöförstöringen och risken för ekologiska katastrofer, både lokala och globala. I mitt eget län, Gävleborg, säger länsstyrelsen att miljösituationen är allvarlig och att ett uppehållande försvar pågår med kalkning av vattendrag och skogsmarker. I Polen och Tjeckoslovakien vet vi att det inte bara är fråga om att vissa områden är krisdrabbade, utan det är tal om katastrofer. Barnadödligheten är lika stor som på vissa ställen i tredje världen. Detta är Europa i dag. Utsläppen måste minska både i Sverige och utomlands. Vi behöver ett offensivt försvar av vår livsmiljö, och vi måste prioritera det här hemma och genom bistånd till våra grannar i Östeuropa. Det kostar pengar, men hoten mot miljön och det sårbara samhället måste naturligtvis inkluderas i totalförsvaret och försvarsbudgeten. Det är ett anständighetskrav att militären och försvarspolitikerna reviderar den traditionella hotbilden och bilden av fienden — i framtidsbedömningen måste fienden också vara miljöförstöring och ett alltmer sårbart samhälle. Med detta yrkar jag bifall till samtliga miljöpartireservationer och även till centerpartiets reservation 1 om avslag på regeringens förslag i propositionen på grund av brister i underlaget.

Fru talman! Jag vill ge några synpunkter på Inger Schörlings och miljöpartiets syn på försvarsoch säkerhetspolitiken. Jag konstaterar bara att Inger Schörling för in helt andra frågeställningar än vad dagens ärende gäller. Det må vara hur välbetänkt och välmotiverat som helst att ta upp de synpunkterna, men icke i detta sammanhang. Det ligger i förlängningen av kommittéarbetet att till 1991 driva de frågor som Inger Schörling och miljöpartiet står för. I dagsläget finns det ett underlag för beslut om arméns utveckling och planeringssystemet. Det är hanterat tidigare i kommittéarbete, i utskott och nu i riksdagen. Det vore värdefullt om miljöpartiet också någon gång valde att sakbehandla det ärende som ligger på riksdagens bord och inte värjde sig med att tala om någonting som ligger i ett annat tidsperspektiv, i ett annat ämnesområde. Det skulle gagna politiken.
Fru talman! Det är precis det som jag har sagt; försvarspolitikerna och militären har bestämt sig för att besluten skall tas i den ordning de skall tas, och om hotbilderna och förutsättningarna för besluten ändras struntar man i det. Om vi skall besluta om arméns utveckling, totalförsvarets planeringssystem och arméns grundorganisation måste vi fråga oss, Roland Brännström: Hur skall armén se ut? Vad skall vi ha den till? Hur stor skall den vara? Bedömningen av detta måste hänga ihop med de hotbilder vi ser.
Fru talman! Det kan ändock konstateras att de förändringar som nu sker, med många positiva förtecken, inte absolut har förändrat den situation som råder i vårt eget land på ett övertygande sätt, genom den osäkerhet som framför allt präglar situationen. Det bör leda till att Sverige som neutralt land behåller handlingsfrihet och stabilitet och därmed också ökar stabiliteten i vårt närområde. Det är den politiken som nu formas i det beslut som möjliggör en reduktion och spareffekter inom den militära verksamheten, men som i perspektivet fram till 1991 gör att vi har betydande utrymme för att långsiktigt lägga fast både säkerhetspolitiken och försvarspolitiken på ett sätt som gagnar vårt eget land och vårt närområde.
Fru talman! Jag vill bara säga till Roland Brännström att vi i miljöpartiet har försökt föra in de här frågeställningarna i försvarskommitténs arbete. Vi har skrivit ett brev till regeringen, och vår ordinarie ledamot i försvarskommittén, Paul Ciszuk, har tagit upp det där. Men man ansåg inte att det var nödvändigt och avvisade förslaget, som rörde både ett uppskjutande av beslutet ett år och dessutom att man skulle ta med miljöhoten och den förändrade hotbilden i beslutet. Vi har fortfarande inte fått något svar från regeringen.

Fru talman! Centerpartiet och moderata samlingspartiet har under debattens gång återigen försökt göra gällande att regeringen förordar en omvänd behandlingsordning. Som jag tidigare har sagt, är detta påstående gripet ur luften, och jag kan titulera det ”den obotfärdiges förhinder”. Låt mig helt kort få rekapitulera bakgrunden till att regeringen gav försvarskommittén förtursuppgiften att utreda arméns fredsorganisation och varför regeringen anser att det är värdefullt att det snabbt fattas ett riksdagsbeslut om den framtida arméstrukturen. Behovet av en strukturförändring av armén har varit akut under en lång tid, men tyvärr har det inte varit möjligt att få fram ett relevant beslutsunderlag förrän nu. 1987 års försvarskommitté misslyckades med att lägga fram ett förslag i frågan, och inte heller den efterföljande parlamentariska kommittén var uppgiften mäktig. I anslutning till 1987 års försvarsbeslut gav emellertid riksdagen regeringen i uppdrag att inför nästa försvarsbeslut återkomma med ett förslag till en ny arméstruktur. Det är det riksdagsuppdraget som regeringen nu har effektuerat genom den aktuella armépropositionen. Jag vill i detta sammanhang också understryka att såväl centern som moderata samlingspartiet stod bakom 1987 års beslut om betydelsen av att snarast nå fram till ett avgörande om arméns organisation. Jag vill också säga, herr talman, att det är svårt att frigöra sig från misstanken att centern och moderata samlingspartiet använder procedurargument för att slippa fatta obekväma beslut. Men beslut blir inte lättare att fatta för att man väntar. Däremot skulle ett senarelagt beslut innebära att en redan ansträngd försvarsekonomi ytterligare försämrades. Tid är pengar, och med hänsyn till försvarets ekonomi och personal på de berörda orterna är det angeläget med ett snabbt beslut. Herr talman! Det har i debatten anförts att man på grund av utvecklingen i Östeuropa skulle kunna senarelägga det kommande försvarsbeslutet. Regeringen har emellertid inte för avsikt att ändra direktiven till försvarskommittén och fördröja tidpunkten för nästa försvarsbeslut. Direktiven till försvarskommittén ger kommittén mandat att granska vilka förändringar som bl.a. i säkerhetspolitiskt avseende kan antas få betydelse för vår framtida säkerhet. Och det ligger naturligtvis i sakens natur att säkerhetspolitiska bedömningar måste grunda sig på ett visst mått av osäkerhetsplanering. Men det finns ingenting som talar för att det skulle vara lättare att fatta beslut om inriktningen av det svenska totalförsvaret 1992 eller 1993. Däremot är det viktigt att den svenska försvarsplaneringen inte svävar i ett politiskt vakuum under föränderliga tider. Sveriges riksdag klarade av att anta långsiktiga försvarsbeslut 1977 och 1982, när världen upplevde upprustningar och frostiga relationer mellan stormakterna. Det är också min övertygelse, herr talman, att riksdagen kan anta ett nytt försvarsbeslut 1991 — nu när världen tycks gå mot nedrustning och relationerna mellan de båda supermakterna är goda. Herr talman! Låt mig avsluta med att säga några ord till herr Tobisson. Jag fullföljer riksdagens beställning helt tokigt, säger herr Tobisson. Till skillnad från herr Tobisson känner jag respekt och ödmjukhet inför riksdagens fattade beslut. Jag lyssnade mycket noga till hans första inlägg, och mot slutet fick jag, herr talman, ett intryck av att Lars Tobisson redan i detta skede vill mäla sig ut, med moderata samlingspartiet, inför 1991 års försvarsbeslut. Det är en signal som vi socialdemokrater noterar — att moderaterna redan på det här stadiet i försvarskommittén fullföljer en lång tradition, att mäla sig ut. Moderaternas ekonomiska nivå när det gällde försvarsbeslutet 1987 hade juinte fört med sig någon annan situation för armén. Tvärtom hade moderaterna i större utsträckning än andra partier överintecknat planerna. Med ett moderat försvarsbeslut hade skillnaden mellan debet och kredit varit större än vad den nu blev. Herr Tobisson ondgör sig över att det i försvarskommittén finns representanter för alla riksdagens partier. Han är klart störd av detta. Men nu är det så vist ordnat, herr talman, att det är folkrepresentationen som är avgörande för försvarskommitténs sammansättning. Och moderaternas valresultat ger inte mer än två sjuttondelar i kommittén. Jag förstår att det känns bittert, men sådan är verkligheten. Slutligen vill jag, herr talman, angående herr Tobissons inlägg säga att aldrig har ett tolv minuters anförande känts så långt. Och det berodde tyvärr på innehållet.

Herr talman! Försvarsministern beskyller moderaterna och centerpartiet — 14 december 1989 för att komma med procedurargument. Vad är det egentligen försvarsminis: AA tern serverar när vi diskuterar så väsentliga frågor som den grundorganisation som i sin tur skall utgöra underlaget för fredsorganisationen och vårt neutralitetsförsvar? Han har inga synpunkter — annat än att återupprepa, gång på gång, vilken beslutsprocess som han menar har följts och bör följas och hur det går till när olika förslag tas fram. Det kanske är en ny linje från regeringens sida. Jag får i tankarna statsrådet Göran Persson som här förra veckan, när det gällde den också mycket väsentliga frågan om kvalitet i skolan, hela tiden uppehöll sig vid administrativa förfaranden och var någonstans besluten skall fattas, men inte hade synpunkter på innehållet. Vi står inte bakom 1987 års försvarsbeslut; vi vill ha större resurser till försvaret. Det berörde då inte armén, eftersom vi alla var överens om att underlaget för armébeslut var ofullständigt. Vi skulle då ha ett nytt underlag för detta. Och det är självklart att visar det att brister finns, då måste man också dra slutsatsen att det får tillföras mer ekonomiska resurser. Men det gör inte statsrådet Carlsson. Han säger att den ekonomiska ramen har ju riksdagen fastställt, och den är därmed på något sätt helig, den får inte rubbas. Jag fäste mig vid avslutningen, där försvarsministern menar att vi moderater inte är berättigade till mer än två sjuttondelar av försvarskommittén. Jag har aldrig tagit upp detta, jag är fullkomligt nöjd med två platser. Vi hade varit nöjda med en plats i en försvarskommitté på sju personer, som det var förra gången. Men jag skall då be försvarsministern att redovisa det räknestycke som leder till att vi, med vår röststyrka, får två sjuttondelar medan socialdemokraterna får nio sjuttondelar. Det går nog faktiskt inte ihop någonstans. Försvarsministern menade att jag med avslutningen av mitt anförande skulle ha annonserat att vi moderater vill mäla oss ut även ur kommande ställningstaganden. Ingenting kan vara mera felaktigt. Vad jag talade om var just betydelsen av att vi i kommittén får möjlighet att resonera oss samman. Och jag efterlyser mera av insatser av det slaget och mindre av ansträngningar — enligt vad jag har en känsla av — för att försöka ena de nio socialdemokrater som där finns. När nu Roine Carlsson gjorde detta konstaterande, att han trodde att jag ville mäla mig ur, tolkar jag det faktiskt så att han själv förberedde ett förslag som — det är han medveten om — de som känner ansvar för landets försvar aldrig kan ställa sig bakom.

Herr talman! När Roine Carlsson på detta tappra sätt värnar om ett riksdagsbeslut, så borde det naturligtvis utlösa en ödmjuk tacksamhet från mig som företrädare för denna institution. Nu är det så, att vi nog inte själva i riksdagen föreställer oss att ett riksdagsbeslut skall ha en sådan helgd att det inte kan ändras om förutsättningarna förändras. Och det är ju precis det som har skett. Sedan riksdagen fattade det här beslutet har två saker inträffat. För det första har det framkommit ytterligare ekonomiskt underlag som visar det orealistiska i de beräk 57 ningar som låg bakom 1987 års försvarsbeslut. För det andra har man beslutat — i stor utsträckning av det skälet — att tidigarelägga nästa försvarsbeslut. Den här behandlingen, som Roine Carlsson envist anser vara en del av 1987 års försvarsbeslut, ligger tidsmässigt betydligt närmare år 1991 än år 1987. Det är ju helt klart att i praktiken blir detta en del av 1991 års försvarsbeslut. Roine Carlsson kan ha vilka fromma önskningar och förhoppningar som helst; detta är den faktiska situationen, och vi föregriper alltså i praktiken den prövning som riksdagen ändå snart skall göra. Det här är olyckligt. Låsningen vid 1987 års försvarsbeslut som Roine Carlsson ger uttryck för är olycklig på flera sätt. Dels får vi fel tågordning på beslutet, dels får vi fel beslut.

Det ansvaret tar man alltså på sig, och försvaret är att tid är pengar. Visst är det så. Men i detta sammanhang, herr talman, är det inte särskilt mycket pengar. Vi talar fortfarande om 5 Ko av statsbudgeten. Det är för att spara dessa 5260 som försvarsministern är beredd att ta ansvaret för alla de negativa konsekvenserna som det här beslutet kommer att få. Jag tycker inte att det är särskilt välbetänkt. Roine Carlsson är känd för att vara tystlåten, och det brukar förknippas med vishet. Tyvärr verkar det inte vara fallet den här gången.

Herr talman! Försvarsministern tror inte på att det skulle vara lättare att göra en bättre säkerhetspolitisk bedömning efter ett år. Låt mig förklara litet grand varför vi i miljöpartiet tror det. Detta gäller i synnerhet om man får två år på sig, och vi har i kommittén föreslagit och hos regeringen begärt att beslutet skall skjutas till 1992 och att även vänta med det säkerhetspolitiska betänkandet till 1992. Jag upplever det som att vi nu befinner oss mellan två trendbrott. Upprustningstrenden har brutits, och den politiska trenden i Östeuropa har brutits. Det kommer att ändra sig politiskt i det andra blocket också. Vi befinner oss precis vid den punkten där utvecklingen kan ta vilka vägar som helst. Jag har inte särskilt mycket till övers för ekonomiska trendmakare, men något ligger det i att vänta ett eller två år framåt i tiden och se vilken utveckling som tar fart och får kraft. Det kan vara en nedrustningsutveckling, en regression i en aggressiv utrikespolitik eller någon annan inriktning. Det måste vara lättare att göra en bedömning när trenden har kommit en bit på väg.
Herr talman! Till Lars Tobisson vill jag säga att han bör ges tillfälle att läsa regeringens proposition. Där beskrivs hela förloppet i denna fråga. Jag är ibland rädd för att vi använder för mycket ord när vi presenterar förslag för riksdagen. Men det kan hända att herr Tobisson inte ens har läst förslaget, och därför förstår jag hans nyfikenhet på den punkten. Men han borde rim ligtvis ta del av förslaget, och sedan har han ju möjlighet att studera också kommitténs betänkande. Därmed borde han ha ett underlag att utgå från. Moderata samlingspartiet skall även fortsättningsvis icke på något sätt försöka frita sig från detta enkla faktum att moderaterna stod bakom beslutet att denna fråga skulle behandlas med förtur, och de begärde förslag från regeringen. Detta är alldeles uppenbart, herr Tobisson. Om han inte tror på mig kan han studera detta i det riksdagens protokoll från behandlingen av denna fråga. Jag har lärt känna moderata samlingspartiet så, att man åtminstone står för sina tidigare beslut och icke behöver huka för dessa på något sätt. Jag har noterat att moderata samlingspartiet kallar försvarskommittén för en studiecirkel. Varför skall man sätta denna etikett på försvarskommittén, där samtliga riksdagspartier ingår? Eller känner sig moderata samlingspartiet stå över försvarskommitténs ledamöter och betraktar sig som givna ett speciellt ämbete och tror sig besitta de bästa och ädlaste kunskaperna på det här området? Varför kan man inte tillerkänna andra partiers företrädare insikter och kunskaper om detta och respektera de ståndpunkter som har intagits? Jag tycker att det vore klädsamt för moderata samlingspartiet att åtminstone respektera de andra partiernas ståndpunkter. Lars Tobisson slutar med att säga att moderaterna har tagit ansvar och känner ansvar för landets försvarspolitik. Han menar då att socialdemokraterna är landsförrädare och inte tar ansvar för landets försvarspolitik. Jag vågar påstå att sedan 20-talet har samtliga försvarsbeslut i riksdagen fattats under mycket stark medverkan av socialdemokratiska partiet. Jag tror att det blir svårt för den här kammaren att fatta försvarspolitiska beslut utan att socialdemokraterna ställer sig bakom dem. Herr talman! Socialdemokratin har tagit ansvar för landet och landets försvarspolitik. Det tänker socialdemokraterna göra även fortsättningsvis. Däremot har moderata samlingspartiet vid upprepade tillfällen mält sig ur den partigemenskap som ibland har präglat de försvarspolitiska besluten. Pär Granstedt är oroad för att jag känner respekt inför riksdagens beslut. Jag bara noterar den inställningen från centerpartiet. Jag väntar mig egentligen ingen annan kommentar från ett parti som gör allt för att undvika att ta ställning, ibland i mycket svåra politiska frågor, och kan luta sig tillbaka och veta att de andra tar ställning och genomför förslaget. Pär Granstedt säger också att det sannolikt blir fel beslut. Jag vet ännu inte vilket beslut den här kammaren kommer att fatta. Men jag kommer att respektera beslutet, och i varje fall vore det förmätet av mig att betygsätta riksdagens beslut vare sig i förväg eller i efterhand. Pär Granstedt säger att det inte är fråga om särskilt mycket pengar. Som en rent generell ståndpunkt vill jag anmäla att försvaret hanterar mycket stora belopp av skattebetalarnas pengar, och jag känner respekt inför varje miljon som kommer i fråga för försvaret. Jag vill icke nonchalera ens det minsta belopp som försvaret har att hantera.

Herr talman! Nu var försvarsministern där igen! Han sade sig vilja redogöra för förloppet, proceduren, beslutsprocessen. Det är vad försvarsminis tern utnyttjar den ringa tid till som han tar i anspråk för att delge oss sina synpunkter. Försvarsministern uppmanar mig att studera kommitténs betänkande. Jag kan säga att jag har gjort mer än så. Jag har varit med om att skriva betänkandet. Jag är nämligen ledamot av försvarskommittén. Det är fantastiskt att vilja göra gällande att man inte skulle ha studerat det betänkande som man själv har varit med om att utarbeta och till vissa delar funnit sig nödsakad att reservera sig emot. Försvarsministern säger sedan att jag skall läsa propositionen. Självfallet läser jag den proposition som följer av det utredningsarbete som jag har medverkat i och fortsätter att medverka i. Vad är egentligen meningen med detta? Sedan kritiserade försvarsministern oss moderater för att vi talat om studiecirkel. Vi studerar verkligen det som försvarsministern här har lagt fram. Det är riktigt att vi står bakom beslutet att se över beslutsunderlaget för armén. När vi på de uppgifter som kom från arbetet med FU 88 förstod att det här blev stora ihåligheter och att det krävdes betydande förändringar sade vi: Detta kan vi inte gärna ta i ett sammanhang, isolerat från allt annat. Vi vägrade därför att ställa upp i den armékommitté som försvarsministern tillkallade bara för att expediera det här ärendet via dagens riksdagsbeslut, som är så viktigt för försvarsministerns resonemang. Genom att vi hösten 1988 ställde oss utanför armékommittén fick vi också gehör för den ståndpunkt vi hade, nämligen: Tidigarelägg försvarskommittén, förkorta den gällande beslutsprocessen, se till att få in frågan om arméns grundorganisation i det sammanhang där vi mot en säkerhetspolitisk bakgrund avväger krigsorganisationens behov. Vi fick igenom den ståndpunkten, utom beträffande just det vi diskuterar i dag. Man envisas alltså med — enligt vad jag förstår beroende på en låsning som i varje fall inte är försvarspolitiskt motiverad — att det här skall behandlas för sig och med förtur. Man skall, som det har beskrivits, sy kostymen innan man vet vem som skall bära den. Det kan vi inte tycka är en riktig uppläggning. Det är grunden till vårt ställningstagande. Till slut vill jag också invända mot försvarsministerns påstående att jag hade velat göra gällande att vi moderater tar ansvar för landets försvarspolitik. Jag avslutade mitt tidigare anförande med att säga att vi känner ansvar för landets försvar och att det ibland faktiskt får betyda att man tar avstånd från den bedrivna försvarspolitiken.
Herr talman! Att försvarsministern känner respekt för riksdagsbeslut är naturligtvis bra — jag vill understryka det för att undanröja alla eventuella missförstånd och inte inleda försvarsministern i några frestelser för framtiden. Men när respekten blir så stor att man inte kan ta hänsyn till förändrade förutsättningar är det inte längre uttryck för klokhet — då är det bara istadighet. Det har ju inträffat en rad viktiga saker sedan det här beslutet fattades. Det bör rimligen vara en uppgift för varje politiker att ta hänsyn till faktiska förändringar i verkligheten. Nu är det inte bara riksdagsbeslut som försvarsministern känner respekt för — han känner respekt för varje miljon. Det är väl i och för sig bra. Men känner försvarsministern ingen respekt för konsekvenserna av de åtgärder = Prot. 1989/90:46 som riksdagen nu inbjuds att besluta om? Känner försvarsministern ingen 14 december 1989 respekt för de värnpliktigas rätt att få en kvalitativt bra utbildning? Kämer Z—— försvarministern ingen respekt för de anställda inom försvaret, som nu får allvarligt försämrade arbetsförhållanden och i många fall kommer att lämna försvaret? Det är riktigt att man skall hushålla med pengarna, men när man gör besparingar måste man se till att konsekvenserna av de besparingarna inte blir så stora att man i själva verket gör en kvalitativ förlust som är mångdubbelt större än de penningsummor man lyckas knapra åt sig. Det verkar som om försvarsministern, socialdemokraterna här i kammaren, vpk-are och folkpartister inte har gjort det övervägandet, och det är beklagligt. Jag tycker att det är litet orimligt av försvarsministern att påstå att vi från centerpartiet inte är beredda att göra några ställningstaganden. Det har vi nog tydligt klargjort. Vi har tagit ställning till den proposition som regeringen har lagt fram, genom att säga att den bör avvisas. Det är faktiskt också ett ställningstagande. Vi har sagt att vi bör bibehålla de brigadproducerande regementena — det är ett ställningstagande. Vi har sagt att vi skall slå vakt om kvaliteten i den utbildning som armén erbjuder — det är ett ställningstagande.
Herr talman! Till Pär Granstedts synpunkter på ekonomin, som vi just lyssnade till, skulle jag bara vilja göra den lilla kommentaren, att 150 miljoner årligen torde vara 1/2 90 och inte 5 Zo av 30 miljarder. Av arméns budget utgör 150 miljoner per år ca 2 Jo. Det gäller, Pär Granstedt, att vara försiktig med decimalkommat också när det gäller så stora belopp som de som används inom försvaret.

Herr talman! Alla partierna på Bohusbänken har förenats sig om en motion, Föl6, för bevarande av Bohusläns regemente. Vi har lyssnat på den folkliga mobilisering i våra trakter som har krävt I 17 kvar. Vi anser att beslutet om I17:s framtid bör fattas i samband med nästa stora försvarsbeslut 1991, efter en ny säkerhetspolitisk analys. Vårt land är alliansfritt i fred. Med vår alliansfrihet syftar vi till neutralitet i krig. Vi kan i dag med utgångspunkt i det som händer i Östeuropa och som så många talare här i dag vältaligt beskrivit ställa oss frågor om vad som kommer att hända med de båda försvarsallianserna, NATO och Warszawapakten. Men, herr talman, vi får inga säkra svar nu. Det är möjligt att vi kan göra bättre bedömningar efter den säkerhetspolitsika analys som nu görs. I dag måste vi emellertid utgå från blocken som de är. Då är det enligt vår uppfattning viktigt att upprätthålla vår trovärdighet. Om vi vill vara trovärdiga i vår alliansfrihet skall vi ha ett försvar som vänder sig mot båda blocken. Om vi vill vara trovärdiga skall vi ha ett effektivt försvar också av 61 Bohuslän, Dalsland och norra Götaälvdalen. Det är här I 17 har sin stora betydelse. Det är här I 17 direkt knyter an till en annan viktig faktor i vår säkerhetsoch försvarspolitik, till den folkliga förankringen av vårt försvar, vår allmänna värnplikt. De som utbildas på I 17 skall i huvudsak försvara det område som de nu utbildas och övas i, och de kommer från samma område. Vad det betyder förstår var och en. Närrekryteringen av de värnpliktiga till 117 innebär också mycket låga resekostnader och god värnpliktssocial trygghet; det sista är inte minst viktigt. När det gäller folkförsvaret vill vi också i ett annat avseende peka på I 17:s stora betydelse. Det är i praktiken I 17 som svarar för allt stöd åt hemvärnsoch frivilligutbildning i Bohuslän och Dalsland, även om avdelningarna i Uddevalla och Vänersborg formellt lyder under MKV i Göteborg och Fo 34 i Borås. Vad den insatsen från Bohusläns regemente betyder för folkförsvarskänslan kan knappast överskattas. Det har sagts i debatten sedan nedläggningsförslaget presenterades att västkusten med dess viktiga militära och civila anläggningar självfallet skall försvaras även om man lägger ner I 17 — vi skall inte lämna västkusten oförsvarad. Andra förband får alltså ta över Bohusläns regementes uppgifter. Vad det betyder för grundoch incidentberedskapen säger sig självt. Herr talman! Nu skall våra unga män utbildas på längre bort belägna förband, kanske ytterligare ett antal i Norrland utöver de många som redan i dag utbildas där. Fortfarande gäller utgångspunkten att det är viktigt att utbildas och övas i den terräng som man skall försvara. Den utgångspunkten gäller tydligen inte för oss. Herr talman! En lång rad sakskäl utöver de få som jag har framhållit nu talar för ett bibehållande av Bohusläns regemente, I 17, som är ett av våra bästa utbildningsförband. Vi bohuslänningar kommer också att rösta för ett bibehållande av I 17 och vi gör det tvärsöver partigränserna. Vi följer alltså upp den gemensamma motionen Fö16 som jag härmed yrkar bifall till. Nu har vi förstått att det inte kommer att hjälpa med detta. Herr talman! Vi kan bara beklaga detta.

De har fört striden med, som det ibland brukar kallas, blanka vapen. De har trots slag-under-bältet-argument av typen ”Det är inte kaserngården på I 17 som skall försvaras” hållit stilen till det bittra slutet. Herr talman! Bohusläns regemente har all heder av sin sista strid!

Herr talman! Det som Karl-Erik Svartberg med stor vältalighet utvecklade för Bohusläns regementes räkning är i mycket hög grad giltigt även för de andra två nedläggningshotade förbanden. Karl-Erik Svartberg, hur vore det att i stället för att beklaga att det nuinte Prot. 1989/90:46 räcker till, vilket är något som jag betraktar som en osedvanligt stor kroko 14 december 1989 diltår, tala med riksdagsmän från Örebro och Kronobergs län? a SS TI 3 Gör gemensam sak och låt inte detta dubbelspel avslöjas här i kammaren! Se till att den uppfattning ni i Bohuslän står för och som är liktydig med den som gäller i Kronoberg och i Örebro faktiskt får någon betydelse!

Herr talman! Det var ett ovanligt grovt påhopp av försvarsutskottets ordförande. Vi har ställt upp. Själv har jag inte skrivit under motionen, eftersom jag var i FN då motionen skrevs. Jag vet att man har kämpat på olika håll för regementena, men om försvarsutskottets ordförande är så vänlig att han adderar ledamöterna från de tre bänkarna det gäller skall han se att det ändå inte räcker med våra röster. Vi har ställt upp för Bohusläns regemente. Vi kommer att fortsätta att göra det ända till det bittra slutet. Vi tycker nämligen att det är ett bittert slut för ett så fint regemente som Bohusläns.

Herr talman! Det grova påhoppet är bara en konsekvens av den enorma nonchalans som ligger i att man inte på de olika länsbänkarna avser att stödja varandras krav. Då kunde det nämligen inträffa att det försvarsbeslut som vi nu skall fatta skulle se annorlunda ut än det var tänkt. Detta går det inte att krypa ifrån. Gör ändå följande experiment, Karl-Erik Svartberg. Om ni från Kronobergs, Örebro och Bohuslän röstar för varandras förslag, då kommer jag efter debatten att tillstå att jag har gjort ett lumpet påhopp. Då skall jag be om ursäkt här i kammaren, Karl-Erik Svartberg.
Herr talman! Vi har tagit den här ”fajten”. Vi socialdemokrater på Bohusbänken har tagit den mot försvarsministern och regeringen, mot försvarskommitténs beslut och tyvärr, måste jag säga, också mot överbefälhavaren, som vi verkligen inte har haft någon hjälp av i den här striden. Vi låter voteringen tala. Efter det att den är avslutad har försvarsutskottets ordförande inte någon talerätt längre i den här frågan.

Herr talman! Jag har anmält mig till dagens debatt för att säga några ord om I 17 i Uddevalla. När jag lyssnade till Karl-Erik Svartberg tidigare tänkte jag att jag nog får göra om mitt anförande för att i stället säga: Tänk om socialdemokraterna från de områden där förband hotas av nedläggning hade arbetat tillsammans i stället för att arbeta var för sig! Då hade de kanske kunnat åstadkomma resultat. Nu har Arne Andersson i Ljung klargjort dubbelspelet, så jag behöver inte säga något ytterligare om det. Jag nöjer mig i det avseendet med att instämma i vad Arne Andersson har uttalat i den frågan. 63 Det som sagts i debatten tidigare i dag om försvarsbeslutet i stort, framför allt av Arne Andersson och Lars Tobisson, är uppfattningar som jag delar när det gäller brister i analys av vad detta försvarsbeslut för med sig med avseende på effektivitet, besparingar och dess innebörd för vårt svenska folkförsvar. För att återkomma till den kostym som det talas om i debatten i dag kan man nog säga att man nu håller på att sy en kostym som man egentligen har fått några mått till. Jag kan hålla med Karl-Erik Svartberg om det han sade just om Bohusläns regemente, nämligen att det är ett utomordentligt betydelsefullt regemente. Just i de avseendena instämmer jag i hans uttalanden, men som sagt inte i övrigt. Bohuslän är, vilket också sades häromdagen i en skrivelse vi fick, Sveriges ytterdörr mot väster. Det skrevs att vi skulle behålla låset på dörren, behålla Bohusläns regemente. Sådant var budskapet. Det är faktiskt så att med det beslut som kammarens majoritet uppenbarligen är beredd att fatta klär vi av ytterdörren inte bara låset utan också gångjärnen, och detta får faktiskt mycket stora konsekvenser för det västsvenska försvaret. Utöver betydelsen av att hålla ett regemente och brigader som är välorienterade i sin hemmaterräng och som noga känner till det område där man utbildas och där man sedan mobiliseras kan man också konstatera att ett regemente som I 17 i Uddevalla har utomordentligt stor betydelse också för verksamheterna kring själva regementet. Inte minst gäller detta något som tidigare berördes, nämligen frivilligverksamheten, t.ex. hemvärnet. Med det beslut som fattas i dag får dessa verksamheter ett slag riktat mot sig. De får inrikta sig på en helt ny organisation för att klara de grundläggande behoven i frivilligverksamheten och i hemvärnet. Man får bygga upp så mycket nytt för den sakens skull och så mycket ny organisation för att klara det som regementet i dag klarar när det gäller bistånd vid räddningsverksamhet och andra funktioner av mer civil karaktär som också medför mycket stora kostnader. Detta har heller inte beaktats i det förslag till försvarsbeslut som i dag ligger framför oss. Det som också har en väldig betydelse för ett regemente är naturligtvis den folkliga förankringen. Bohusläns regemente har historiskt sett en oerhört stor folklig förankring. Det har också kommit till uttryck inför detta beslut, när över 100 000 människor i en namninsamling har uttalat sitt stöd för regementet. Det har där framförts oerhört många tunga argument för att regementet skall bevaras. Under hela tiden som debatten har pågått har det faktiskt framförts många sådana tunga argument. Knappast någon — det finns några få undantag — har framfört argument för att man skall lägga ner Bohusläns regemente. Den delen av debatten har förts i det tysta, och med något enstaka undantag har man inte vågat, velat eller kunnat stå upp till försvar för detta beslut. Därför är det utomordentligt beklagligt att vi nu står beredda att ta ett beslut som innebär att vi inte bara glesar ut västkustförsvaret utan klär av det. Det tror jag man vågar säga. Får jag återigen citera den lilla skrift som landade på våra bord häromdagen: ”Aldrig hade vi drömt om att ett fältdugligt regemente, med gott anseende i riket; god förankring i bygden, med goda utbildningsbetingelser, beläget i gränsprovins, i ett strategiskt nyckelområde, skulle strykas ur rullorna. Ett bra och livsdugligt och betydelsefullt regemente för evigt utplånas.” Det är detta som majoriteten i denna kammare är beredd att ta ansvaret för i dag!

Herr talman! Låt mig först instämma i vad både Karl-Erik Svartberg och den föregående talaren har sagt i sina beskrivningar av I 17 och dess betydelse. Det beslut som riksdagen nu skall till att fatta är enligt mitt sätt att se det ett felaktigt beslut, ur flera synpunkter. Till att börja med vill jag instämma i vad flera talare tidigare har sagt i denna debatt, bl.a. Ingvar Karlsson i Bengtsfors, om det felaktiga i beslutsordningen, att nu ta ett beslut om försvarets fredsorganisation. Jag tycker att all logik talar för att man först bör utreda den aktuella säkerhetspolitiska hotbilden, sedan bestämma sig för vilken krigsorganisation som behövs utifrån denna hotbild och först därefter ta ställning till vilken fredsoch utbildningsorganisation som behövs för att försörja den krigsorganisationen. Nu gör man alltså tvärsom och börjar med att banta fredsorganisationen. Om ett par år skall riksdagen sedan ta ställning till de övriga delarna av vår försvarspolitik. Det kan ändå inte vara något rimligt sätt att hantera så här viktiga frågor. Sedan anser jag att det på flera olika grunder är felaktigt att lägga ned just 117, Bohusläns regemente. Jag tycker att västkusten förtjänar ett starkt försvar. Jag tycker också det är viktigt att ge rätt signaler till omvärlden när det gäller vårt försvar och vår neutralitetspolitik. Drastiska nedskärningar på västkusten ger felaktiga signaler. Västkustens försvar har redan tidigare bantats mycket kraftigt i olika omgångar. En nedläggning av I 17 utarmar det västsvenska försvaret ytterligare. Egentligen kan det ju heller inte vara ekonomiska motiv bakom ett sådant här beslut. Räknat på ett år redovisas vinsten av en nedläggning av I 17 till ca 40 milj.kr., och det skall jämföras med arméns årliga budgetram på 10 miljarder. Sunda förnuftet säger ju att det inte kan vara de här pengarna som är skälet för att ta ett sådant här beslut i förtid. Inte minst ur värnpliktssocial synpunkt är det viktigt att den militära grundoch fortutbildningen kan ske så nära hemorten som möjligt. De värnpliktiga som gör sin utbildning på I 17 kommer från närområdet, från Bohuslän, Dalsland och Göta älvdal. En nedläggning av regementet innebär att de i fortsättningen kommer att få göra sin värnplikt långt hemifrån, med bl.a. ökade reskostnader och olika former av sociala problem som följd. Det är också viktigt för den allmänna försvarsviljan att försvaret och dess organisationer har en fast förankring hos allmänheten. Här är de s.k. bygderegementena ovärderliga. Man får naturligtvis inte heller glömma den sysselsättningsskapande effekt som regementet har i regionen — även om detta naturligtvis inte skall vara ett avgörande skäl för ett försvarspolitiskt beslut. För närvarande är trots allt ca 1 000 arbetstillfällen i fara i mellersta och norra Bohuslän, och jag tycker att även en sådan aspekt måste vägas in i den totala kalkylen. Ja, herr talman, listan över skäl för att behålla I 17 kan göras mycket lång. Men eftersom man redan bestämt sig från socialdemokraternas, vpk-s och även folkpartiets sida att I 17 skall läggas ned oavsett vad som sägs i denna debatt, nöjer jag mig med de skäl som jag hittills har redovisat. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 14.

Herr talman! Med mig här i talarstolen har jag ett par betänkanden, flera motioner och en bok som heter Operation Garbo II — synnerligen läsvärd. Om jag låter som en bokkolportör, bör det väl ge ytterligare en kulturell stringens till mitt korta anförande. Icke desto mindre är min tanke att erinra om att de posotova förändringar som vi ser i vår omvärld ingalunda skall tas för alldeles säkra. Det kan hända så väldigt mycket.

I boken Operation Garbo II, utgiven av Timbros förlag — jag vill gärna underlätta för er att hitta källan — har man skapat ett scenario daterat 1992. Eftersom försvarsministern, som har en plats på den värmländska riksdagsbänken när han inte är försvarsminister längre, är här, skall jag nämna att ett av de väsentliga avsnitten i boken återger ett samtal i Värmland den 10 september 1992 kl. 10.00. Det kan hända att kriget kommer, och kommer det måste vi vara rustade. Vi kan inte sänka garden, för att nu citera en socialdemokratisk politiker och tillika kabinettssekreterare, som tack och lov har blivit utskickad för att dämpa ”fredsivrarna” som tror att man kan skapa fred genom att rasera det egna försvaret. Det är faktiskt så att vårt försvar är fredsbevarande. Det är dess främsta syfte! Detta har många förstått, däribland värnpliktiga på regementen runt om i landet. Jag har också ett brev med mig här i talarstolen. Det kommer från värnpliktiga vid I 3 i Örebro och I 11 i Växjö. Det är ställt till riksdagens förtroendevalda. De börjar brevet med att säga: ”På besöksläktaren bakom er” — ärade ledamöter och herr försvarsminister — ”sitter värnpliktiga från I3 och I 11. Värnpliktskommittén har bett det största oppositionspartiet att läsa upp denna skrivelse.” Därför kommer det till moderaterna. Jag fortsätter att läsa: Det ni nu ser är unikt, för första gången i världshistorien går soldater ut och slåss för sina regementen. Vi värnpliktiga ställer upp för samhället och offrar ett år av våra liv, även om det inte är roligt, även om vi förlorar en massa pengar och även om det ibland känns totalt meningslöst, gör vi vårt bästa. Vad borde vi kunna kräva i gengäld? + Den bästa utbildning och utrustning som finns att tillgå. " Vår motivation är en förutsättning för att försvaret ska fungera. Förstör den inte.” Så manar de värnpliktiga vid två av tre regementen, som nu föreslås bli nedlagda. Låt mig göra en parentes här. Jag är alldeles säker på att de värnpliktiga vid I 17, Bohusläns regemente i Uddevalla, även skulle kunna skriva ett sådant här brev.

Vi kan inte, anser vi moderater, ta på vårt ansvar att skicka ut våra värnpliktiga och deras befäl i ett krig utan att de har minst lika stor chans att lösa sin uppgift och att behålla livet och helst också slippa bli sårade som andra har. Krig är djävulskt. Det är det värsta som kan inträffa för en nation. Vi måste nu se sanningen i vitögat och konstatera att vår armé icke är tillräckligt utrustad i nuläget. Det ärende som vi nu behandlar gäller fredsorganisationen — det handlar om fredsförband, dvs. utbildningsanstalter. Men i förlängningen skall vi också ta ställning till hur denna armé skall utrustas. Det finns handlingar som inte har kommit på bordet. Det finns beräkningar — det som på militärt språk kallas underlag — som säger att det skulle behövas ca 10 miljarder kronor för att fylla mob-förråden och skaffa den ammunition vi behöver. Det skulle behövas ytterligare betydande summor också för att förstärka krigsorganisationen på flera sätt. De värnpliktiga som nu har skrivit brevet som jag har läst början ur pekar på bl.a. detta med utrustning. I dag, när vi kan läsa boken Operation Garbo II kan vi också läsa om Värmlandsbrigaden. Eftersom jag representerar valkretsen Värmland ligger det nära till hands för mig att tala också om brigadens uppgift. Var den har sin uppgift är hemligt, men jag vill säga att jag inte är alldeles säker på att en vanlig svensk krigsbrigad i dag kan mobilisera, anträda uppmarschen inom den tidsrymd som vi förutsätter. Ett av de första uttalanden som vår nuvarande överbefälhavare gjorde när han tillträdde för, om jag minns rätt, halvtannat år sedan var: Vi måste be angriparen om anstånd. Fjorton dagar behöver vi på oss för att hitta grejorna och få ihop det nödtorftigt. En stor del av utrustningen som skall finnas i mob-förråden finns som bekant ute i utbildningen. Vi måste börja tala om dessa brister på ett uppriktigt sätt. Väldigt mycket har sopats under mattan. Det har riktats kritik mot bristande underlag från högsta försvarsledningen. Jag kan instämma i den kritiken, men jag har en uppfattning om att det faktiskt också givits signaler från regeringskansliet som sagt att ”det här väntar vi med en tid”. Efter nästan varje försvarsbeslut, undantaget det som fattades av den första borgerliga regeringen, har vi minskat omfattningen av vårt militära försvar. Gång på gång kan vi konstatera, statistiskt och genom att med enkel matematik räkna antalet brigader, att vi har en mindre försvarsförmåga mätt i omfattning. Kvaliteten på de värnpliktiga har aldrig varit så bra som nu, särskilt de som utbildas nu. Men när utrustningen inte håller jämna steg, sänks också den nivån, för utan moderna vapen kan inte den värnpliktige föra det moderna kriget. Vi har ibland frågat oss, vi som är intresserade av försvaret, och det är väldigt många: Hur länge kan man hålla på att minska det militära försvarets omfattning gång på gång? Hur länge skall det dröja innan en ansvarsfull politisk ledning konstaterar att man också måste ändra målsättningen? Faktum är att när vi har flyttat stolpen tillräckligt många gånger i den här nedförsbacken, är vi nere i så få brigader att hela landet inte längre kan försvaras. Och den säkerhetspolitiska målsättningen säger som bekant att hela landet skall försvaras och att vi skall kunna möta angrepp från flera håll. Försvarsministern kan naturligtvis svara på frågan hur länge han kan tänka sig hålla på att minska antalet krigsbrigader. Och hur kan vi svara dessa värnpliktiga från I 3 och I 11 som har skrivit till oss folkvalda? Jag har tyvärr inte tagit till så mycket taletid att jag kan hålla på längre, och jag har med talmannens fördragsamhet överskridit en hel del. Men försvarsministern har möjlighet att ta ordet och tala om vad som är väsentligt för de värnpliktiga. Naturligtvis kommer Bohusläns regemente att ha gått sitt öde till mötes i det beslut som nu kommer, såvida man inte gör som försvarsutskottets ordförande Arne Andersson här nyss rekommenderade: Gå samman! Ställ krav! Diskutera pengar också och låt försvaret inte bara bli relaterat efter en ständigt reellt krympande budget!

Herr talman! Jag vill lägga en litet annan vinkling på det försvarspolitiska beslutet än som gjorts den senaste timmen. Miljöpartiet de gröna vill verka för att vi skall få ett starkt totalförsvar. Det betyder att vi måste ha ett balanserat försvar, ett försvar som på ett socialt rimligt sätt kan möta och avvärja de hot som vi kan ställas inför. Ett försvars styrka och möjlighet att lösa sina uppgifter mäts inte i hur stor andel av BNP som ett land använder för sitt totalförsvar. Det är den samlade förmågan som avgör, och det är hur effektiva vi är att använda de resurser som vi kan ställa till totalförsvarets förfogande som betyder någonting. Det kan göras rader av jämförelser mellan olika länders försvar med högre BNP-andelstal, och man kan finna att det svenska försvaret står sig utomordentligt väl i effektivitet på den rent militära sidan. Avgörande för utformningen av ett fungerande totalförsvar är vilka hot som ett sådant försvar skall kunna möta. Hoten kan delas in i ett antal områden: Hotbilderna förändras ständigt och numera med stor hastighet. Vad gäller de militära hoten vill jag helt stillsamt peka på de nedrustningsförhandlingar som pågår i Wien. Dessa ger nu mycket goda resultat. Alla parter är numera intresserade av att rusta ner, inte minst av ekonomiska skäl eftersom det är så fruktansvärt dyrt att fortsätta att rusta upp. Vi kan dessutom använda pengarna och den mänskliga andliga kapaciteten på bättre sätt än genom att rusta upp och ta död på varandra. Att inte låta förändringen i fråga om förhållandena i Europa påverka våra militära rustningar vore förödande. Sverige har ett anseende som neutral stat, och det kan vi inte svika. Vi måste vara intresserade av att se till att omdaningen i Östeuropa kan fortsätta så att människorna där kan bli befriade från sina ok. Vi har ett ansvar att inte störa processen, vi har ett ansvar att hjälpa den på väg. Det är bra för människorna här, och det är bra för oss. Jag vill här anknyta till vad Pär Granstedt tidigare sade om att Sverige naturligtvis inte ensidigt kan rusta ned. Detta kan det aldrig bli fråga om. En allmän, planerad och kontrollerad nedrustning i vårt närområde skulle däremot vara ett stöd för denna utveckling. Vad vi gör i detta kritiska skede är därför mycket viktigt. Många talar om vikten av att ge riktiga signaler. Vi borde i stället se till att ordna en speciell nedrustningskonferens för vårt närområde med alla inblandade parter som deltagare, i syfte att på detta sätt nå en balanserad överenskommelse i fråga om nedrustningen. Inget kan vara så neutralt som nedrustade stater. Samtidigt måste vi i dagens skede, innan den aktiva nedrustningspolitiken har kommit i gång, behålla vår handlingsfrihet. De ekologiska hoten är numera de mest framträdande hoten över hela världen, även hos oss. Vi ser hela tiden hur de ekologiska systemen försämras. Produktionsförmågan inom dessa system går ner på grund av allt avfall och alla gifter som vi sprider i tron att det är bra för den ekonomiska utvecklingen. Själva livsgrunden hotas av vårt sätt att leva. Vi har byggt in fruktansvärda hot i det svenska samhället, och ett sådant hot är kärnkraften. Kärnkraften kan vilken dag som helst ge oss ofattbara störningar genom en reaktorolycka. Reaktorerna försprödas av neutronstrålningen. Allvarliga olyckor med snabba förlopp kan inträffa precis när som helst. Olyckan i Tjernobyl skadade ett område stort som Götaland. Dessa hot kommer inte bara från oss själva utan också från våra grannländer. Det måste vara en gemensam uppgift att försöka komma till rätta med dem, och det mycket snabbt. Vi kan inte långhala dessa frågors lösning på det sätt som nu sker. När vi har analyserat de avgörande hoten mot vår framtid borde det inte vara svårt att uppbåda de nödvändiga resurserna för att sätta i gång med arbetet. Analysen är egentligen redan gjord. Den görs varje dag. Vi kan läsa om den, vi kan höra om den och vi kan med egna ögon se vad som sker och analysera det vi ser. Politik är att vilja, och nu fordras det nödvändiga uttrycket för viljan, dvs. om denna vilja verkligen finns. Miljöpartiet de gröna har i många sammanhang framfört att en förutsättning för att klara av miljöproblemen och miljöhoten är att vi minskar den materiella förbrukningen. Samtidigt har vi i dag ett mycket brett tekniskt kunnande som ger oss tekniker att arbeta med, tekniker som vi på olika sätt kan förmedla till våra grannländer och i och med detta hjälpa dem ur deras fruktansvärda situation. Vi lever i en tid i vilken finns även ekonomiska hot. Våra möjligheter att handla självständigt hotas på många olika sätt. Vi kan i dag läsa om hur svenska företagare hotas till sin existens därför att de har tagit ett globalt miljöansvar genom att avstå från att använda freoner i sin tillverkning. Produkten blir då dyrare än de som importeras från länder som använder freoner. Om Sverige vill införa importregleringar mot freontillverkade produkter betraktar EG detta som ett handelshinder. Vi importerar i dag varor tillverkade på sätt som vi inte kan acceptera. Vi har tidigare här i riksdagen behandlat ett parallellfall, som gällde äpplen och päron. Vi utsätts alltså för ekonomiska hot om vi vill föra en självständig överlevnadspolitik. Ekonomiska hot biter. Vårt samhälle är utomordenligt sårbart. Vi har som det nu är inga praktiska möjligheter att klara långa tider av avspärrning eller situationer där den elektriska försörjningen har slagits ut. Dagens jordbrukspolitik gör det än svårare att klara kriser. Vi är enligt liggande förslag i färd med att lägga ner stora åkerarealer därför att de just nu inte anses vara lönsamma. Utredningar har visat att vi för att uthålligt klara folkförsörjningen behöver utnyttja all den åkermark som vi nu använder för odling. Att inte ta hänsyn till detta är att förespråka en framtida svältpolitik. Livsmedelsförsörjningen är beroende av importerade fossila bränslen och av elkraft. Vår eldistribution är starkt centraliserad och därmed lätt att slå ut. Att klara stadsbors mat-, värmeoch vattenförsörjning i en avstängningskris är praktiskt taget omöjligt. Vi kommer att kunna svälta och frysa ihjäl. Vad kan vi göra åt det? Vi måste decentralisera vår elproduktion så att vi kan klara av det allra nödvändigaste: med hjälp av lokala och regionala resurser. De stora systemen måste byggas så att delarna kan kopplas isär och fungera separat vid störningar. Vi måste decentralisera vår förädlingsindustri så att vi får mer av lokal självförsörjning och en stark minskning av transporterna. Med dessa åtgärder minskar dessutom de ekologiska hoten i styrka. Vi måste bygga upp den lokala hemskyddsorganisationen med ett väsentligt utbyggt stöd, så att organisationen kan vara i funktion långt tidigare än som nu planeras och så att organisationen verkligen kan hjälpa oss vid kriser i såväl fred som krig. Vi måste behålla våra landskapsregementen och bygga upp miljövärnsregementen, som kan fungera som nationell och internationell hjälp när det behövs. Regementen kan också vara en bas för det militära försvaret för den händelse de militära hoten åter skulle komma i förgrunden. Vi kan på detta sätt få en fin flexibilitet och klara både miljöhot och tänkbara militära hot i framtiden. Vi måste bygga om vårt samhälle så att det blir robust och uthålligt. Problemet med de traditionella försvarsutredningarna är att de inte beaktar andra hot än de rent militära. Det är en belastning att de inte ser på helheten vad gäller hoten mot oss och att de nu uppenbarligen verkar vilja blunda för den militära utvecklingen i vårt närområde. Utredningarna är heller inte villiga att ta rimliga initiativ för att i ett komplicerat samhälle se till att hoten mot oss minskar. Därför krävs på sikt en omrustning och ett införande av en allmän värntjänst för både män och kvinnor. Vi har fina utbildningsresurser i vårt militära system. Det skall vi utnyttja, bibehålla och utveckla. Vi måste få till stånd en omrustning som innebär ett första steg mot ett socialt försvar med folklig förankring. Ett folkligt försvar byggt på allmän värntjänst ger oss en chans att klara av både militära och ekologiska hot i framtiden. Försvarspolitiken är egentligen för viktig för att handhas enbart av försvarspolitiker. Vi måste få en vidgning av synen på försvarspolitiken, vi måste se till att få med andra begrepp och andra tankar, så att totalförsvaret blir vad som menas med ett totalförsvar. Vi måste se långsiktigt på dessa frågor. Vi måste, som Inger Schörling säger, ha goda beslutsunderlag och därmed få tid till eftertanke. Jag vill också anknyta till vad Göthe Knutson sade. Han sade att man måste dämpa fredsivrarna. Jag måste säga att jag aldrig kommer att dämpas i min iver att skapa fred. Jag menar att det är fruktansvärt att säga att man måste dämpa fredsivrarna. Jag är skakad.

Herr talman! Eftersom jag inte använder mig av skrivna manus kan jag inte exakt citera mina ord så som de föll. Men det som följde efter de ord som herr Frick citerade skall jag be att få poängtera. Jag sade: Dämpa fredsivrarna i deras tro att man kan skapa fred genom att rasera vårt försvar. Detta kan jag upprepa många gånger. Jag är ganska övertygad om att den del av svenska folket som har denna insikt — och av undersökningar att döma är det en klar majoritet — skriver under på detta. Det är mycket bra att det finns så många människor — kanske borde det finnas ännu fler av den sorten — som går ut och talar för freden. Men det gör ju även våra värnpliktiga och våra befäl samt även de politiker som anser att vi skall ha ett så starkt försvar att det verkligen är fredsbevarande. För Carl Frick tror väl inte att Sverige skulle ha varit den fria, suveräna nation som landet i dag är, med ett parlament där vi kan fatta beslut, om vi inte hade haft ett så starkt försvar att det hade hindrat andra länder från att göra anspråk på landet? Det gäller också att kunna stå emot politiska påtryckningar. Det finns dess värre från bara de senaste århundradena hundratals exempel på hur det har gått för nationer som inte har kunnat hävda sina gränsers okränkbarhet. Vi skall vara tacksamma för att det har funnits de i detta land som har kunnat stå fast vid kravet på att vi skall kunna försvara oss till alla delar. Vi moderater är oroliga för att man inte längre kan det om denna rasering fortsätter.
Herr talman! Fredsiver kan vara många olika saker. För mig är det att arbeta för att man i vårt närområde skall minska rustningarna överallt på ett planmässigt och balanserat sätt så att hoten minskar. Miljöpartiet förespråkar ingen total svensk ensidig nedrustning, om nu Göthe Knutson skulle tro det. Vi tror på en process som leder till att de militära hoten sakta men säkert minskas. Det finns säkert ingenting så fredsbevarande som att man inte har speciellt mycket vapen att tillgå. Detta måste vara ett långsiktigt mål. Det är därför jag reagerar mot begreppet att dämpa fredsivrarna. Jag tror att fredsivern skall man definitivt inte dämpa utan med all kraft blåsa under. Detta innebär ingen som helst kritik mot det befäl eller de soldater vi har att använda den försvarsapparat vi har i dag. De gör sitt arbete därför att de skall göra det och de gör det enligt min bedömning på ett mycket bra sätt med de resurser de har. Här finns alltså ingen konflikt. Det viktiga är att medvetet sträva efter att vara ivrig för fred. Det står jag för.

Herr talman! Låt mig säga att den största fredsrörelsen i Sverige är vårt totalförsvar. Det är de militära delarna och de civila delarna. Utan vårt totalförsvar skulle vi icke ha varit en fri nation. Då skulle sannolikt de beslut vi nu kan fatta här i Sveriges riksdag ha fattats någon annanstans, exempelvis i Moskva. Nu ber jag ledamoten från miljöpartiet Carl Frick att han skall ta fasta på fortsättningen av vad jag sade. Han delade sönder ett citat av mig. Det är intellektuellt ohederligt att citera på det sättet. Jag vill väl ändå tro att en bergsingenjör har den intellektuella hederligheten med sig även i Sveriges riksdag. Vi kan naturligtvis ta upp en diskussion om balanserande faktorer. Men om man skall vara så knapphändig i uttryckssättet som Carl Frick när han säger att ju färre vapen, desto större möjligheter till fred, då kommer man lätt snett i diskussionen. Det förutsätter också en balans. Om världens supermakter nedrustar så mycket att exempelvis en Khadaffi har de bästa vapnen, då tror jag inte vi skulle känna oss särskilt säkra. Inte heller skulle vi göra det om det gäller någon av de stater som nu envist håller fast vid kommunismen —i den förruttnelseprocess som pågår finns trots allt en och annan regim som har fortsatt att tillsätta kommunister. Om någon av dessa regimer skulle ha mer vapen än de andra, även i en stark nedbrytning av försvarsresurserna i vår värld, skulle vi inte känna oss säkrare, utan tvärtom, det skulle bli farligare. Det är den situationen som kan inträffa. Därför skall vi inte ta ut någonting i förskott av den mycket glädjande process som pågår i vår värld. Den säkerhetspolitiska miljöns förändringar har vi ännu inte sett slutet på, åtminstone inte i vårt närområde.
Herr talman! Man får lova att skilja på det som har varit och det som kan förestå oss. Miljöpartiet har föreslagit att man skall medvetet arbeta för en balanserad nedrustning i vårt närområde. Det skall just vara balans så att man inte råkar ut för några överraskningar, men det skall vara en medvetet stabil process för att få ned antalet vapen och vapenbärare till en mycket låg nivå. Det måste vara självklart att om man har mycket litet att slåss med; då blir det inte mycket till krig. Det måste vara en utomordentligt viktig långsiktig målsättning att arbeta på det sättet. Det är synd att Göthe Knutson inte riktigt begriper det. Han har en annan filosofi. Han talar om Khadaffi, som bor i Libyen som ligger mycket långt bort. Jag hoppas att man också i Medelhavsområdet kan komma till en stabil och varaktig nedrustning för allas bästa, men jag tycker inte att det finns anledning att blanda in dessa saker här. Min eventuella intellektuella hederlighet har inte ett dyft med min utbildning och mitt yrke att göra. Det är helt andra faktorer som har med den saken att göra. Jag tycker inte det finns anledning att blanda in slika ting i detta. Jag anser mig vara utomordentligt intellektuellt hederlig. Jag tycker det finns allt fog att i en debatt fånga upp speciella yttranden för att använda dem för att belysa en process och en vilja som man har. Därför tycker jag det är viktigt att lyfta fram ett begrepp som att dämpa fredsivrarna för att tala om att man faktiskt inte vill dämpa fredsivrarna, utan att man faktiskt vill ha dem som ett verksamt instrument för att få fred och säkerhet.

Herr talman! De principiella felaktigheterna i det försvarsbeslut som riksdagen kommer att fatta har redan framförts av moderata talare. Jag skall därför koncentera mig på att tala om den motion som väckts av Bo Lundgren och mig och som gäller trängregementena T 4 i Hässleholm och T3 i Sollefteå och den föreslagna nedläggningen av dessa förband. I propositionen föreslås att dessa båda regementen skall läggas ner och överföras när det gäller T3 till I 21/Fo 23 och något av arméförbanden i Boden och när det gäller T 4 till P2 i Hässleholm, som skall överta den utbildning som i dag bedrives vid T4. Som underlag för förslaget redovisar departementschefen den principiella inriktningen för den framtida underhållstjänsten som redovisats i försvarskommitténs utredningsarbete. Departementschefen anför: ”Enligt min mening utgör den redovisade hypotesen för den framtida underhållsfunktionen ett tillräckligt underlag för ställningstaganden till grundorganisationens dimensionering.

Något skäl för att avveckla T3:s och T4:s regementsställning, vilket chefen för armén uppenbarligen avvisar åtminstone i vad gäller T3, redovisas inte här. I det förra försvarsbeslutet kom man överens om en samlokalisering av P 2 och T 4 i Hässleholm. Denna samlokalisering är nu genomförd och fungerar, enligt båda regementenas bedömning, alldeles utmärkt. Men det här har verkat bara under en kort tid. Det är bara ett par år sedan det blev färdigbyggt och T4 flyttade in på P2:s område. Man bygger fortfarande för fullt på regementsområdet, och byggandet gäller båda regementenas funktion. Folk frågar sig med all rätt: Vet inte de ansvariga politikerna någonting om framtidsplaneringen? Nu skall P 2 överta delar av T 4-utbildningen, men hur stor del och hur länge utbildningen blir kvar får vi inte veta någonting om. Skall vi ha kvar underhållsförband över huvud taget? Det verkar inte som om den långsiktiga inriktningen är denna. Man borde faktiskt ta någon lärdom av vad som har hänt under de senaste fyra stora krigen i modern tid, dvs. första och andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. I dessa krig visade det sig nämligen att underhållsfunktionen är mycket begränsad i början av kriget. När kriget har pågått ett antal år har underhållsfunktionen blivit den verkligt stora biten. Jag tycker som sagt att man borde ta fasta på detta, eller är det så, vill jag fråga dem som önskar en försvarsnedläggning, att vi inte skall ha någon uthållighet? Skall vi ge oss direkt? Är det därför som vi inte behöver någon underhållsfunktion? Det är mycket svårt att se var man skulle kunna göra besparingar när det gäller T4 i Hässleholm. Om man vill använda lokaliteterna — de är alldeles nya — för utbildning i framtiden och om man önskar lägga utbildningen under P2 kan man fråga sig vad man tjänar. Såvitt jag kan se kan man inte göra några större personalinskränkningar. De vinster på administrationsområdet som man kan göra är redan gjorda i samband med samlokaliseringen. Kontentan blir möjligen att man inte behöver ha en regementschef med överstes grad. I stället räcker det kanske med en överstelöjtnant och då sparar man skillnaden i löneklass. Det är ju fantastiskt. Naturligtvis behöver vi ta till vara på alla områden, men detta kan ju knappast vara avgörande. Enligt motionärernas mening bör beslut rörande underhållstjänstens grundorganisation anstå till dess slutlig ställning har tagits om hur den framtida underhållstjänsten i krigsorganisationen skall inriktas och hur detta bör påverka fredsorganisationen. Med detta yrkar jag bifall till vår motion. När det gäller P6 i Kristianstad skriver utskottet följande: ”Beträffande P6 har utskottet funnit att riksdagen bör godkänna föreslagna riktlinjer i fråga om en avveckling av förbandets anläggning i Kristianstad.

Vi hoppas fortfarande att P 6 skall få vara kvar, men om det skulle vara möjligt att göra administrativa vinster, är det givet att samlokalisering kan vara en lösning. Men då bör P6 få behålla sin status som regemente, något som jag har förordat beträffande T4. Det framhålls också i reservation 16, som moderata samlingspartiet står bakom, att man bör bevara P 6 som regemente. Det oroande är att det inte ges några löften över huvud taget om P6:s bevarande. Hässleholmsoch Kristianstadsregementena är av största betydelse för det skånska försvaret. Vi skåningar frågar oss om inte hela landet skall försvaras. Skall Skåne överges? Skall försvarsgränsen gå någonstans mitt i Småland, eller vad har man egentligen tänkt? Många misstänker att det blir det värsta, men hyser den nuvarande regeringen sådana planer tycker jag att vi faktiskt har rätt att i en stor försvarsdebatt få besked. Är det på det sättet, sluta då hyckla och trycka i buskarna! Vi moderater kräver besked om hur det skall bli i framtiden.